Herr talman! Jag ber att få tacka herr utrikesministern för svaret på min fråga. Sakläget är att regeringen 1957 och 1965 har givit ut vitböcker i ärendet. Då var denna sak milt sagt högaktuell. I det känsliga läget ansåg regeringen det vara lämpligt att ge ut vitböcker. I dag är frågan kanske mindre politiskt känslig. Då tycker man att regeringen av sådana skäl inte skulle tveka när det gäller att ge ut en vitbok. Det har som sagt gått tio år sedan den senaste kom ut. Herr utrikesministern säger i svaret att några nya fakta i målet inte har kommit fram. Jag håller inte med om detta. Det har kommit fram intressanta uppgifter vid de amerikanska senatsförhören. Det har också kommit fram intressanta vittnesmål av flyktingar från Östeuropa. Såvitt det är mig bekant har justitieminister Geijer vid sitt besök hos sin ryske kollega justitieminister Terebilov i Moskva förra året haft frågan uppe till diskussion. Jag kan föreställa mig att vad som då framkom t.ex. skulle vara av intresse för den svenska allmänheten. Det är ändå inte var dag som två justitieministrar diskuterar en fråga av det här slaget. En vitbok, herr talman, är nödvändig därför att akterna i målet av olika skäl fortfarande är hemligstämplade trots att en del av akterna är betydligt över 30 år gamla. Utrikesutskottet anförde förra året, och kammaren biföll detta, att man skall sträva efter ”största möjliga öppenhet i detta ärende”. Eftersom akterna nu inte är tillgängliga för vare sig massmedia eller seriösa forskare, är en vitbok, dvs. ett initiativ från regeringens sida, den enda möjligheten till detta. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag är medveten om alla de problem som är förknippade med detta komplicerade ärende, men jag tycker nog ändå att just en vitbok skulle vara en möjlighet att ge ökad information, som rimligtvis inte kan stöta någon. Utskottets betänkande gick ju också ut på att man så snart som möjligt skulle göra någonting i frågan — men det får vi tydligen vänta på ytterligare en tid.
Herr talman! Skulle man nu ge ut en ny vitbok, är det som skulle bli det intressanta, alltså det som har framkommit i ärendet efter år 1965, ett tillägg till de båda tidigare vitböckerna. Det som har tillkommit efter 1965 är att flera personer anser sig kunna bevisa att Raoul Wallenberg har befunnit sig vid liv i flyktingläger eller i fängelser i Sovjetunionen. Praktiskt taget alla dessa personers berättelser är redan kända genom pressen, varför publicerandet av dessa uppgifter inte skulle tillföra ärendet någonting nytt. Det nya som då kvarstår är de undersökningar om dessa påståenden som de svenska polismyndigheterna har gjort. Undersökningarna har inte lett till att man har kunnat från svensk sida skaffa fram belägg för att de uppgifter som lämnats är riktiga. Det är alltså dessa påståenden, berättelser och skildringar, i första hand från enstaka individer, som skulle lämnas ut plus polisens utredningar. Eftersom det vid dessa utredningar inte kommit fram några fakta som stöder misstanken om att Raoul Wallenberg befinner sig i livet eller sitter i någon fångvårdsanstalt i Ryssland, anser vi det inte vara någon större mening med att publicera detta material, i varje fall inte nu.

Herr talman! Man kan naturligtvis göra olika bedömningar av vad som är aktuellt och vad som är lämpligt att publicera, men det är ju det som är så förfärligt svårt att bedöma för oss och för allmänheten, som inte vet exakt vad som finns i UD:s enorma arkiv på det här området. Dessutom har den här frågan under hela sin existens handlagts av i princip en och samma regering, och det är då naturligtvis på det sättet att den regeringen är part i målet i mycket hög grad. Av den anledningen kan det vara av intresse för exempelvis riksdagens ledamöter och allmänheten att följa hur regeringen har handlagt frågan. Det är också därför som det har framställts krav på att dessa akter, som i vissa fall är över 30 år gamla, skall frisläppas. När det gäller de sista akterna, herr talman, säger herr utrikesministern att de har visat sig vara otillförlitliga och att det i alla fall inte har framkommit någonting som skulle bevisa att Raoul Wallenberg fortfarande är vid liv. Det är möjligt att det är så att han inte längre lever, men en intressant sak skulle de här vittnesmålen ändå kunna ge klarhet i, nämligen hur förfärligt svårt det är att få klara och entydiga besked av myndigheterna i Sovjetunionen i frågor av det här slaget. Bara det tycker jag skulle motivera en vitbok. På senare år har ju våra myndigheter inte precis sparat på papperet när det gällt publiceringsverksamheten i övrigt.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om regeringen avser att föreslå en retroaktiv skärpning av skatten på realisationsvinster, t.ex. vid försäljning av egnahem. Jag delar herr Ahlmarks uppfattning att retroaktiv skattelagstiftning som regel bör undvikas. Undantag från denna regel har förekommit då speciella skäl så motiverat. Detta har då skett med riksdagens godkännande. Huruvida någon form av retroaktivitet kan anses motiverad i en kommande lagstiftning om skärpt realisationsvinstbeskattning är en fråga som regeringen ännu ej tagit ställning till. Regeringens uppfattning på denna liksom på övriga punkter i förslaget kommer att utan dröjsmål redovisas i proposition till vårriksdagen 1976.

Herr talman! Vad vi nu diskuterar är inte i och för sig beskattningen vid försäljning av egnahem och aktier. Det kan finnas skäl att skärpa skatten på ren spekulation, där man i vinningssyfte köper och snabbt säljer hus, byggda med förmånliga statliga lån. Men vi måste alltid skydda de människor som lagt ner år och årtionden av arbete och sparande i sitt hus. De skall inte få en orimlig skatteskärpning. Deras egnahem har ofta ökat i värde. Men till stor del är det följder av inflationen. Sådana inflationspengar får inte beskattas som om de vore verkliga vinster. Men nu handlar det om något annat: Skall en skatteskärpning vara retroaktiv eller inte? Skall en ny skatt drabba också egnahemsförsäljningar som redan har gjorts och inte bara de försäljningar som kommer att göras? För folkpartiets del är svaret givet. När en människa begår en handling eller gör en affär skall han eller hon veta vilka lagar och regler som gäller i det ögonblicket. Efteråt skall inte lagskärpningar och skatteökningar som verkar bakåt i tiden komma som en kalldusch. Det strider mot rättssäkerheten i ett civiliserat samhälle. Folkpartiet säger nej till skatteskärpningar som är tillbakaverkande. Och jag har i frioch rättighetsutredningen reserverat mig för ett förbud i grundlagen mot sådana retroaktiva lagar. Men finansministern tycks inte bekymra sig om den saken. Tåget har gått, sade herr Sträng i TV. Det betyder att en skatteskärpning kan komma redan från den 1 januari i år, trots att ännu inget beslut har fattats av riksdagen. Och finansministern håller i dag öppet om en ny lag skall bli retroaktiv. Också justitieministern har varit ute och i princip godtagit en skatteskärpning som verkar bakåt i tiden. Men hur många statsråd som än rusar fram med bekännelser till retroaktiva lagar och skatter kommer vi liberaler att rösta emot. Folkpartiet ser inte rättssäkerheten som en lämplighetsfråga eller ett budgetproblem. Om finansministerns proposition innehåller krav på tillbakaverkande skattehöjningar för egnahemsägarna kommer folkpartiet att bekämpa det förslaget. Jag tackar finansministern för svaret på frågan. Det enda positiva i det är att han säger att man ”bör undvika” retroaktiva skattelagar men att ”speciella skäl” kan göra dem motiverade. Men, herr Sträng, vad kan det finnas för ”speciella skäl” att mot både grundläggande rättsprinciper och halva riksdagen lägga på landets egnahemsägare en ny skatt som verkar bakåt i tiden?

Som jag sagt ogillar jag detta — jag tycker inte om retroaktiv lagstiftning — men i vissa fall har det faktiskt funnits skäl, som inte bara halva riksdagen utan även representanter för oppositionspartierna i riksdagen har ställt sig bakom, för en retroaktiv lagstiftning, och då har de också resulterat i en sådan. Vi införde 1972 en skärpt lag om handel med förlustbolag därför att det visade sig att det blev gängse praxis att köpa förlustbolag för att kunna undvika den skatt som man regelrätt borde betala på de vinster man gjorde på andra bolag. Det var ett halvt års retroaktivitet i detta fall. År 1973 genomförde vi i riksdagen en lag om partrederier. Man gick så ogenerat till väga att man satte in annonser i tidningarna och inbjöd folk som hade höga löner och gott om pengar att bli delägare i en båt, fast de inte hade någon som helst anknytning till vare sig sjöfart eller rederinäring. Det gällde båtar som byggdes långt utanför landets gränser. Vederbörande fick på den vägen möjligheter att skriva ned sina inkomster på själva kontraktet. Riksdagen var ganska enhälligt av den uppfattningen att en sådan historia var felaktig, och lagstiftningen gjordes med ett års retroaktivitet. Vi har haft ett förhållande som gjort det möjligt att en enskild företagare har hållit sig med en rad skrivbordsbolag och laborerat med affärer mellan dessa bolag, affärer som har varit klart genomskådliga rent skatteflykts mässigt. Även i det avseendet gjordes lagstiftningen retroaktiv. När man börjar diskutera sådana här frågor accentueras denna utveckling, som varken herr Ahlmark eller jag gillar.

Herr talman! Socialdemokraterna har vid en rad tillfällen genom åren drivit igenom skattelagar som fått verkan bakåt i tiden. Men det är också sant att folkpartiet gång på gång motsatt sig retroaktiv lagstiftning och hävdat principen att människor hela tiden skall kunna veta vilka lagar som gäller. Så var det när riksdagen beslutade om realisationsvinstbeskattning för fastigheter 1967. Så var det vid beslutet om nya skatteregler för pensionsförsäkringar i december 1975, och så har det varit i flera frågor däremellan. Vid ett par tillfällen har vi varit med på förslag, så utformade att de träffat rena skentransaktioner för att smita undan skatt, transaktioner som stridit mot lagarnas hela anda och solidariteten mellan medborgarna. Finansministern kan väl ändå inte jämföra sådana åtgärder mot grova fall av skatteflykt med en skärpning bakåt i tiden av skatten som kommer att gälla över en miljon egnahemsägare? Jag förstår att finansministern nu vill prata om något helt annat än det som människorna är intresserade av. Den fråga som debatten gäller är: Tänker regeringen föreslå en skärpning av beskattningen på bl.a. försäljning av egnahem, som sträcker sig bakåt i tiden? Det är hundratusentals människor här i landet som vill ha svar på den frågan.
Herr talman! Jag skall ta herr Ahlmark på orden och säga något om vad som hände 1967 och 1968. Det var då vi första gången införde den permanenta realisationsvinstbeskattningen på aktier och fastigheter. Tidigare slapp man ju helt ifrån den om man hade haft fastigheten längre än tio år och aktierna längre än fem år. Jag lade propositionen på riksdagens bord den 8 november 1967 och föreslog att denna lagstiftning skulle tillämpas från den 1 januari 1968. Det visade sig emellertid, när man då hade lagt papperen på bordet, att det försiggick en rad ganska olustiga köpetransaktioner ute bland människor som ville ta sin chans. Mannen sålde sin lantegendom till hustrun, fadern sålde sin villa till barnen — för fiktivt mycket höga priser. Det kunde man ju kontrollera vid tingen och i lagfarten av ärendena. Det var då inte fråga om att man betalade dessa höga priser, men man fick ett startläge i fråga om försäljningssumman som eliminerade alla tänkbara realisationsvinstbeskattningar när fastigheten såldes längre fram.

Herr talman! Finansministern borde ha tillagt att vi reserverade oss mot denna retroaktivitet i beskattningen och sade i vår reservation att det står i strid med vedertagna rättssäkerhetsprinciper. En del nackdelar kan inte undvikas, men håller man på rättssäkerheten får man göra det också om vissa lämplighetsskäl ibland skulle tala för retroaktivitet. Det är fullt klart att socialdemokratin har drivit igenom skatteskärpningar som verkat bakåt i tiden, medan vi reserverat oss mot dem. De s.k. undantag som gällt har varit skentransaktioner — ett par fall av skatteflykt. Det är något helt annat än en skatt på helt vanliga och helt lagliga försäljningar av t.ex. egnahem. Man kan inte jämföra skatteflykt genom partrederier med legala affärer som görs av landets egnahemsägare, och jag vill därför upprepa min fråga: Vad finns det för speciella skäl att mot både grundläggande rättsprinciper och halva riksdagen lägga på landets egnahemsägare en ny skatt som verkar bakåt i tiden?
Herr talman! Om inte herr Ahlmark är så uppfylld av sina egna uppfattningar utan lyssnar på vad jag säger — och framför allt om han lyssnat på mitt senaste inlägg — finner han att det gjordes uppenbara skentransaktioner vid fastighetsoch jordbruksförsäljningar de sista månaderna av år 1967. Då har man kontroversen: Skall man svälja dessa skentransaktioner för filosofin att man aldrig under några förhållanden kan göra en retroaktiv lagstiftning som korrigerar skentransaktionerna? När mannen säljer till hustrun eller till barnen för klara övervärden är det ju en skentransaktion för att undvika kommande beskattningar. Herr Ahlmark kan icke sitta på båda stolarna samtidigt. Därför är det klokt att hålla frågan öppen och avvakta utvecklingen till dess att riksdagens beslut fattats.

Herr talman! Finansministern överdriver våldsamt omfattningen av de här s.k. skentransaktionerna. Och han tar inte alls upp det viktiga, att man kan inte förvandla rättssäkerheten till en lämplighetsfråga. Vi har diskuterat detta i frioch rättighetsutredningen. Där var också socialdemokraterna med på att ”medborgarna har ett berättigat anspråk att kunna planera sina förhållanden utifrån gällande rätt”. Man slog alltså delvis fast en hård attityd mot retroaktiva lagar och skatter. Men vad finansministern säger i dag och vad justitieministern sade Nr 54 häromdagen i Småland kan man fatta så, att man nu tänker sig att gå Torsdagen den in för en retroaktiv skatteskärpning, som kommer att gälla för hundra 22 januari 1976 tusentals egnahemsägare. Sara fsk Om åtgärder för att
stimulera samåk Herr talman! Så sent som för ett par månader sedan fattade den här = ning med bil till kammaren ett beslut om retroaktivitet när det gällde en skattelagstiftning — läkare och som rörde premieavdrag för pensionsförsäkringar. Det var inte bara so = tandläkare cialdemokraterna som stod bakom detta — det var en bastant majoritet i den här kammaren. Där hade man att göra avvägningen: Skall man acceptera skentransaktioner bara därför att man på något underligt sätt säger att lagen får under inga förhållanden vara retroaktiv? Riksdagen har haft andra uppfattningar och kommer nog att ha andra uppfattningar. Jag har inte tagit någon ställning i den här frågan. Jag anser det onödigt att säga, att all retroaktivitet är utesluten, för att därmed ge möjligheter till ett accelererande av skentransaktionerna på samma sätt som 1967. Och det är där jag tror, att om utvecklingen blir den som man kan riskera, så kommer herr Ahlmark att ångra de bestämda uttalanden som han gjort i dag utifrån sin mera formella ståndpunkt.
Herr talman! Nej, herr finansminister, att vara motståndare till skatteskärpningar och lagskärpningar som verkar bakåt i tiden är inte en ”formalitet”. Det hör till rättssäkerheten i ett civiliserat samhälle. De pensionsförsäkringar som finansministern här talade om stod det en ”bastant majoritet” bakom, det är riktigt. Men liberalerna var inte med där. Vi reserverade oss, därför att vi anser att det som finansministern här föraktfullt kallar för en formalitet, nämligen retroaktiviteten, inte hör hemma i det svenska samhället.
Herr talman! Socialdemokrater och centerpartister får väl då dras med denna anklagelse för att nonchalera rättssäkerheten och att inte slå vakt om ett civiliserat samhälle. Men det uttalandet får stå för herr Ahlmarks räkning.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag är beredd medverka till sådana ändringar i tillämpningsföreskrifterna till sjukreseförordningen att endast ett karensbelopp dras vid samåkning med bil till läkare och tandläkare för att på så sätt stimulera till samåkning. Sjukförsäkringen ger ersättning för resekostnader som överstiger ett visst karensbelopp för varje resa. Detta karensbelopp utgör fr.o.m. den 1 januari i år 8 kr. vid besök hos läkare eller annan vårdpersonal i samband med sjukdom och 15 kr. vid besök hos tandläkare och vid preventivmedelsrådgivning m.m. Vid ersättning för resa som gjorts med privatbil skall resekostnaden beräknas till 40 öre per kilometer. När flera personer åkt i samma bil skall detta belopp ökas med 5 öre per kilometer för varje person. Den framräknade resekostnaden skall fördelas lika mellan de ersättningsberättigade, och ersättning utgår till den del kostnaden för var och en överstiger karensbeloppet. Sjukförsäkringens ersättningsregler avser således att ersätta resekostnader som överstiger ett enhetligt karensbelopp för varje resa som den försäkrade gör. Om endast ett karensbelopp skulle dras av när flera personer åker i samma bil skulle det innebära gynnsammare ersättningsregler vid resa med privatbil än vid resa med kollektiva transporter. Om t.ex. tre personer åker med privatbil skulle karensbeloppet då bli mindre än 3 kr. per person jämfört med 8 kr. per person vid resa med tåg eller buss. Det är därför inte aktuellt att vidta några ändringar av reglerna för beräkning av karensbeloppet vid resa med privatbil. Som jag anförde när denna fråga behandlades i propositionen 94 år 1971 bör stimulansen till gemensamma sjukresor i enlighet med de gällande reglerna ske genom tillägg till kilometerersättningen när mer än en ersättningsberättigad åker med i bilen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det fylliga svaret. Jag är medveten om att den fråga jag ställt är komplicerad och kräver enkla och klara handläggningsrutiner. Den rymmer också i sig flera delfrågor. Först och främst tycker jag att man på olika sätt skall försöka göra resandet så billigt som möjligt för både den enskilde och samhället. Reseersättningsreformen är i och för sig en bra reform för människor i glesbygderna som måste företa långa resor. Men samtidigt kan människor som har lång väg till läkare eller tandläkare och därför väljer att samåka uppleva detta med flera karensbelopp som något negativt, och det kan medföra att intresset för samåkning blir mindre. Ur kostnadssynpunkt måste samåkningen vara att föredra för samhället, samtidigt som den måste medföra energibesparingar. För min del tycker jag att frågan är så angelägen att man borde se över den från ren besparingssynpunkt, till fördel både för den enskilde och för samhället men också för att spara energi. Nu har jag här i dag fått en redogörelse som jag vill tacka för samtidigt som jag hoppas att man följer frågan med största uppmärksamhet, i syfte att göra resandet vid läkaroch tandläkarbesök så billigt som möjligt för både den enskilde Nr 54

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd medverka till att allmänna samlingslokaler som inte erhåller kommunalt eller statligt stöd kan erhålla bidrag ur allmänna arvsfonden för installering av förstärkaranläggningar . Bidrag ur allmänna arvsfonden till transportabla förstärkaranläggningar har i flertalet fall beviljats sammanslutning av hörselskadade. Bidrag har utgått med högst 2 000 kr. till varje anläggning. Under åren 1971-1975 har bidrag beviljats till sammanlagt 17 anläggningar. Jag är beredd att medverka till en fortsatt bidragsgivning från arvsfonden för dessa ändamål. Kostnaderna för att mera allmänt förse allmänna samlingslokaler med fasta förstärkaranläggningar torde däremot vara av en sådan storleksordning att en finansiering genom disponibla medel i arvsfonden inte är möjlig.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Frågan är föranledd av det förhållandet att det stora flertalet allmänna samlingslokaler saknar förstärkaranläggning. Därmed försämras de hörselskadades möjligheter att ta del av de aktiviteter som förekommer i dylika lokaler. Hörselfrämjandets riksförbund, vars verksamhet jag aktivt deltar i, arbetar målmedvetet på att få myndigheter och organisationer att tillse att varje samlingslokal, oavsett vilka aktiviteter som där förekommer, utrustas med förstärkaranläggning och att dessa anläggningar får sådan skötsel att de fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det får inte vara så att de hörselskadade inte har möjlighet att ta del av tal, sång och musik i de allmänna samlingslokalerna bara för att förstärkaranläggningar saknas. Anskaffning och installering av sådana anläggningar betingar en ganska blygsam kostnad i förhållande till byggnadskostnaderna för dessa lokaler. Men tyvärr blir det ofta så att man bygger en i övrigt väl fungerande samlingslokal men någon förstärkaranläggning installeras inte. Följaktligen utestängs en stor grupp människor från att ta del av de aktiviteter som där förekommer. Jag kommer nu till själva saken. Socialministern sade att ur allmänna arvsfonden beviljas bidrag till transportabla förstärkaranläggningar. Gi 41 vetvis är vi ytterst tacksamma för det. Men socialministern sade sig inte kunna medverka till en ytterligare bidragsgivning från allmänna arvsfonden för exempelvis fasta anläggningar. Jag vill vädja till socialministern att han omprövar denna sin ståndpunkt. Det är inte fråga om att allmänna arvsfonden skall betala hela kostnaden för anskaffning och installering av förstärkaranläggningar utan bara om att ur allmänna arvsfonden bevilja bidrag till kostnaden för sådana anläggningar. Det behövs mer än väl en sådan hjälpinsats.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag vill redovisa hur det fortsatta utredningsarbetet beträffande den psykiska hälsovården planerats. Kungl. Maj:t uppdrog i april 1970 åt socialstyrelsen att verkställa en av riksdagen begärd utredning angående den psykiska hälsovården. Som en första etapp i utredningsarbetet beslöt socialstyrelsen kartlägga och sammanfatta den debatt som förts på området. Uppdraget att göra denna kartläggning gavs åt medicine licentiaten Hans Lohmann. Resultatet av detta arbete redovisades år 1973 i skriften Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Avsikten var att bokens ämne och innehåll skulle bli föremål för en allsidig debatt inte endast bland sjukvårdspersonal, politiker och administratörer utan även bland allmänheten. Så har också skett. Boken har tryckts i en upplaga av 15 000 exemplar och har utgjort underlag för diskussioner vid föreningsmöten, kurser och konferenser av olika slag. Syftet har sålunda varit att samla intryck från en sådan bred debatt inför nästa utredningsfas. Socialstyrelsen har därefter hösten 1975 tillkallat en särskild arbetsgrupp under ledning av generaldirektören Rexed med uppgift att lägga fram konkreta förslag om fortsatt forskning och utredning inom olika områden som har betydelse för den psykiska hälsovården. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Enligt vad jag inhämtat kan förslag i ämnet väntas i mitten av år 1976.

Herr talman! Frågorna om de mentala sjukdomarna, de många psykiska störningstillstånden och inte minst den psykiska hälsan har under senare år tillvunnit sig stor uppmärksamhet hos vårt folk. Vi har börjat förstå att välstånd inte bara är att leva ekonomiskt väl — välstånd är att hela existensen för människan är någorlunda riktig och hälsosam. Nr 54 Under flera riksdagar i slutet på 1960-talet väckte min partivän Joel Torsdagen den Sörenson motioner om den psykiska hälsovården. År 1969 togs frågorna 22 januari 1976 upp i en partimotion från folkpartiet. Riksdagen biföll förslagen så långt = att man ville att en förutsättningslös utredning skulle igångsättas. So Om begränsning av cialministern har nu i svaret redovisat hur den frågan har handlagts. = antaletpersondata I våra motioner om den psykiska folkhälsan framhölls också att ut = register av gångsläget för forskningen inom de socialoch mentalhygieniska om = totalkaraktär rådena är otillfredsställande även i rent organisatoriskt avseende. Sedan dess har bl.a. institutet för social forskning tillskapats. Det är enligt min mening angeläget att detta institut får möjlighet att sätta det tvärvetenskapliga samarbetet i system. Detta bör bl.a. leda till ett bättre underlag för de psykologiskt och socialt inriktade behandlingsformerna. I motionerna om den psykiska hälsovården uttalades vidare att psykoterapiutbildningen är en väsentlig del av samhällets ansvar för den psykiska ohälsan och att både läkare, psykologer och andra som arbetar med psykiskt skadade människor borde ges bästa möjliga grundutbildning i psykoterapi. I sitt yttrande över motionen år 1969 anförde socialstyrelsen att en utredning av formerna för psykoterapiutbildningen är ofrånkomlig. Tyvärr har det inte hänt mycket på detta område. Det långsamma utredningsarbetet på denna punkt har bl.a. lett till att ersättningsfrågan för privatpraktiserande psykoterapeuter inte fått sin lösning. Herr talman! Hans Lohmann i socialstyrelsen har åstadkommit en värdefull kartläggning av debatten på de områden som berördes i folkpartimotionen år 1969. Jag föreställer mig att resonemanget om livskvalitet och ökad vikt vid emotionella värden har betydelse även i andra sammanhang. Icke förty är det önskvärt att utredningsarbetet fortsätter och leder till någon form av åtgärdsprogram som regering och riksdag kan påverkas av i sitt beslutsfattande. Psykisk hälsovård är väl så viktig som mentalsjukvård. Också här gäller att effektiv hälsovård minskar behovet av omfattande sjukvård. Det är en av anledningarna till att vi är så engagerade i denna fråga. Jag ber att få tacka socialministern för det positiva svar han gav.

166, och anförde: Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om jag avser att snarast för riksdagen framlägga förslag till sådan ändring av datalagen som skulle göra det möjligt att begränsa antalet personregister av totalkaraktär som förs med hjälp av automatisk databehandling. 43 Jag har i annat sammanhang uttalat att regeringen skall undersöka möjligheterna att begränsa antalet personregister och att detta bör ske inom ramen för den aviserade översynen av datalagen. En sådan begränsning hänger nära samman med frågan om att inrätta ett centralt statligt personregister för adressaktualisering, personnummersättning och urvalsdragning. I skrivelse till regeringen hösten 1974 föreslog datainspektionen att ett centralt uppdateringsregister skulle inrättas. Syftet med ett sådant register var bl.a. att behovet av andra centrala register skulle kunna begränsas kraftigt. Enligt förslaget skulle registret innehålla uppgift om namn, personnummer, civilstånd, adress och samhörighetsbeteckning. Skrivelsen överlämnades till datasamordningskommittén, som i september 1975 tillstyrkte att ett centralt statligt personuppdateringsregister snarast inrättas. Vid remissbehandlingen ställde sig flertalet remissinstanser positiva till ett centralt personregister men ansåg att registret borde kompletteras bl.a. i fråga om antalet uppgifter som skulle registreras. I december 1975 gav regeringen statskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. Detta arbete skall redovisas senast den 1 juli 1976 och ske i nära samarbete med datainspektionen. De synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen av datasamordningskommitténs skrivelse beträffande registerinnehåll m.m. skall beaktas. Frågan om ett centralt statligt register berörs även i årets budgetproposition. Finansministern säger där bl.a. att i det fortsatta utredningsarbetet skall särskilt belysas hur efterfrågan på ett centralt personregister bättre skall tillgodoses genom anpassning av registret till behoven hos både offentliga och privata kunder. Förslag från regeringen avses bli förelagt riksdagen under hösten 1976. Frågan om en begränsning av antalet personregister har sålunda nära samband med frågan om att inrätta och ta i anspråk ett centralt statligt personregister. Det kan vara lämpligt att dessa två frågor tas upp till behandling i ett sammanhang och att en provisorisk ändring av datalagen därvid vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga, som föranletts av ett överklagningsärende som resulterat i att regeringen ändrat på ett beslut av datainspektionen. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att regeringen anser det önskvärt att antalet personregister av totalkaraktär begränsas. Jag är också glad för att finansministern agerat så snabbt i denna fråga. Vi hade i början av december en diskussion i riksdagen om ett centralt statligt personregister, och redan den 18 december fattade finansdepartementet beslut om att snabbutreda denna fråga. I justitieministerns svar i dag aviseras att vi i höst kan vänta ett förslag till riksdagen om ett centralt statligt personregister, som då kommer att ersätta den mängd av personregister av totalkaraktär som man inte minst inom den privata sektorn velat upprätta. Det är mycket — Nr 54 besinYr | EST ; Torsdagen den Det är också positivt att man inom justitiedepartementet i detta sam 22 januari 1976 manhang företar den ändring av datalagen som anses erforderlig för att = vi inom datainspektionen liksom hittills skall kunna tillämpa principen — Om begränsning av att ett företag eller en organisation bara skall kunna upprätta register — antalet persondataöver sina egna kunder, sina egna medlemmar osv. Det var denna princip = register av totalkasom i det aktuella fallet naggades i kanten. raktär Det enda problemet är nu hur regeringens beslut skall tolkas. Är det ett prejudikat som vi skall rätta oss efter under 1976? Denna provisoriska ändring av datalagen kan inte träda i kraft förrän den 1 januari 1977. Därför är det viktigt att vi i dag får ett auktoritativt uttalande av justitieministern om hur vi skall agera under tiden fram till dess att ändringen träder i kraft. Jag anser att regeringens beslut inte skall betraktas som ett prejudikat. Jag menar att vi bör kunna tillämpa den princip jag nämnt. Det är viktigt att inte få till stånd en mängd personregister som måste skrotas ner när datalagen ändras och det centrala statliga personregistret inrättas. Det skulle törhända innebära en hel del felinvesteringar under 1976, och det kan inte vara önskvärt ur ekonomisk synpunkt. Ur integritetssynpunkt är det, som sagt, viktigt att kunna begränsa antalet personregister även om varje register i och för sig är av harmlös karaktär. Men det är mängden av register som oroar människorna.
Herr talman! Med anledning av herr Hugossons fråga om datainspektionens s.k. grundprincip vill jag be honom stanna kvar i kammaren eftersom jag i nästa svar kommer att utförligt redogöra för regeringens syn på den saken.

Herr talman! Jag avser givetvis att lyssna även till svaret på nästa fråga. Att det är angeläget att den här saken klarläggs beror på att det finns olika uppfattningar om hur datalagen skall tolkas. Den prövning som justitiedepartementet gjorde i anledning av överklagandet av Det Bästa har uppfattats som en klart juridisk prövning, och enligt den har alltså departementet kommit fram till att datalagen inte ger dessa möjligheter som den ansågs ge. Vi har en annan uppfattning inom datainspektionen, och den uppfattningen delas av justitiekanslern i yttrandet över detta ärende. Därför menar jag att det är utomordentligt viktigt för den framtida tolkningen att få klarlagt om beslutet är ett prejudikat eller inte. Det har från auktoritativt håll i justitiedepartementet tidigare sagts att beslutet inte skall uppfattas som ett prejudikat, och det vore mycket värdefullt ifall vi kunde tillämpa den åsyftade principen även under tiden fram till dess den provisoriska ändringen av datalagen kommer till stånd.
Herr talman! Naturligtvis är det en juridisk prövning som har gjorts inom departementet i detta fall, eftersom det är fråga om tillämpningen av en lag. Den måste ju tolkas utifrån sina förutsättningar och förarbeten. Om det kan anses föreligga ett prejudikat i ärenden som prövas av regeringen i samma mening som när det gäller domstolar vill jag inte uttala mig om. Det är klart att om det blir ett likadant fall som detta kommer regeringen att pröva det på samma sätt. Men i övrigt kan jag bara svara att en prövning måste ske från fall till fall beroende på de olika förutsättningarna och mot bakgrund av lagen sådan den är skriven.
Herr talman! Jag ber speciellt att få tacka för detta sista svar. Det innebär faktiskt att ett regeringsbeslut i ett överklagningsärende inte nödvändigtvis behöver uppfattas som ett prejudikat. Jag kan alltså fortsätta att driva den princip jag hävdat, många gånger kanske ensam, just när det gäller den privata sektorn.

Skulle något identiskt fall som det här diskuterade uppstå får vi naturligtvis uppfatta regeringsbeslutet som en regel som vi skall följa.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig av vilken anledning regeringen frångår den grundprincip datainspektionen sökt tillämpa och som medger en begränsning av antalet centrala personregister. Skälen till att regeringen i besvärsärenden har intagit en annan ståndpunkt än datainspektionen framgår av vad som står i regeringens beslut. Därutöver vill jag framhålla följande. Enligt datalagen gäller att sökanden skall ha rätt att få tillstånd att föra personregister om det saknas anledning anta — bl.a. med iakttagande av de särskilda föreskrifter som meddelas — att otillbörligt intrång i den personliga integriteten skall uppstå. Datalagen och dess förarbeten bygger på principen att bedömningen skall ske från fall till fall. En särskild fråga är vilken betydelse som skall tillmätas behovet av ett personregister vid tillståndsprövningen. Förarbetena till datalagen innehåller vissa uttalanden om att även mycket känslig information får registreras, om det föreligger ett starkt samhälleligt eller annat allmänt intresse att registreringen får ske. I övrigt ges ingen ledning i datalagen eller dess förarbeten. En viktig uppgift för den kommande datalagsutredningen blir att närmare ange hur behovet av ett register skall påverka prövningen och på vilken nivå denna bedömning skall ske. Jag skall nu något beröra regeringens beslut beträffande Det Bästas register. Personkretsen i registret kan delas in i tre kategorier, nämligen kunder, sådana som aldrig accepterat något erbjudande från bolaget och tidigare kunder. Det är bara registreringen av de två sistnämnda grupperna som är kontroversiell. Beträffande de personer som aldrig reagerat på bolagets erbjudanden innehåller registret bara uppgift om namn, adress, personnummer samt en anteckning om att dessa personer inte accepterat något försäljningserbjudande. Regeringen har inte kunnat komma till att dessa uppgifter skulle innebära otillbörligt intrång i den enskildes personliga integritet. Beträffande tidigare kunder finns i registret vissa uppgifter som kan betraktas som känsliga, nämligen uppgifter om utebliven betalning samt klagomål av olika slag. Regeringen har beslutat att gallring skall ske av dessa uppgifter. Vid sin tillståndsprövning har datainspektionen att utgå från de regler som gäller för det område som avses med registret. Det Bästas register används för direktreklamändamål. Sådant ändamål utgör inte enligt datalagen något hinder mot tillstånd annat än i vissa rena undantagsfall. Som jag redan nämnt innehåller Det Bästas register inte någon känslig information med vissa undantag, för vilka särskild gallringsföreskrift har getts. Vid en bedömning av registret utifrån de principer som jag nu har redogjort för har regeringen inte kunnat finna annat än att bolagets register står i överensstämmelse med datalagen. Jag vill i detta sammanhang även nämna att datainspektionen själv frångått sin grundprincip. I ett ärende om personregister för ett landsting fick landstinget av datainspektionen tillstånd att föra ett register över hela länets befolkning, trots att kretsen av registrerade personer därigenom kom att bli betydligt större än vad som direkt behövdes för registerändamålet, som var patientadministration för sluten vård. Beslutet överklagades av JK. Regeringen lämnade besvären utan bifall. Att, som datainspektionen är inne på, helt allmänt söka begränsa antalet centrala personregister är inte möjligt med stöd av gällande datalag. Vill man tillämpa en sådan princip måste alltså lagen ändras. Jag får i denna del hänvisa till mitt svar på herr Hugossons fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Justitieministern hänvisar till den nya datautredningen och till att regeringen i höst kommer med förslag om ett centralt uppdateringsregister. Det är riktigt att datautredningen skall se över datapolitiken med ledning av de erfarenheter vi fått under datalagen. Det är bra att regeringen äntligen gör något åt förslaget om ett centralt uppdateringsregister. I ingendera frågan har dock regeringen varit pådrivande. Datautredningen beställdes som bekant av riksdagen, och när det gäller det centrala uppdateringsregistret föreslog datainspektionen redan för ett och ett halvt år sedan i skrivelse till regeringen att ett sådant register skulle inrättas för att man lättare skulle kunna begränsa antalet centrala personregister. Men regeringen har fördröjt frågan och kommer nu först ett par år efter datainspektionens förslag att lägga sitt eget förslag till riksdagen. Sedan dröjer det ytterligare en tid innan registret börjar fungera. Men när nu justitieministern hävdar att också regeringen vill begränsa de centrala personregistren är det desto märkligare att den samtidigt fattar beslut som innebär att den släpper loss en flod av centrala personregister. Jag tror nämligen att regeringens beslut måste ses som prejudicerande. Det är just det som beslutet om Det Bästa innebär. Regeringen säger öppet i motiveringen till sitt beslut att det inte spelar någon roll för den enskildes integritet hur många personregister han finns med i. Och med den bedömningen har regeringen handlat fullt konsekvent. Då behöver man inte bekymra sig över att det blir många centrala personregister. Men jag är övertygad om att de allra flesta människor i det här landet ser helt annorlunda på saken. De är inte roade av att deras reaktioner inför olika slags köperbjudanden sätts på data. De vill inte att en mängd företag skall ta efter Det Bästas affärsmetoder. De känner oro just över att finnas registrerade överallt utan att det rör sig om företag, organisationer eller myndigheter, som de har en öppen kontakt med. I datalagen står det också att man särskilt skall beakta den inställning som föreligger eller kan väntas föreligga hos de registrerade, när man prövar om ett dataregister skall få föras. Datainspektionens erfarenhet är helt entydig: människor vill inte finnas registrerade i en mängd centrala personregister. Har justitieministern en annan bedömning av människors inställning på den punkten? Riksdagen har alldeles entydigt sagt ifrån att den ser stora faror i en mängd centrala personregister. Ju fler de centrala personregistren blir, desto svårare blir det att skydda den enskilde. Risken ökar för att register över totalbefolkningen sänds utomlands, och de riskerna är särskilt stora i samband med krig och oroligheter. Det är speciellt allvarligt att regeringen öppnar dörren för centrala personregister som registrerar vad folk vill köpa och inte köpa. Detta ligger mycket nära rena åsiktsregister. Jag vill fråga justitieministern: Hur skall regeringen — efter de motiveringar som man nu har anfört — kunna säga nej till andra företag som kommer och vill upprätta samma slags register över alla svenska hushåll som Det Bästa?
Herr talman! Till att börja med vill jag — eftersom herr Wikström säger att han tycker att det har tagit för lång tid innan vi nu skall börja utreda den här frågan — erinra herr Wikström om att det redan år 1972 förelåg ett förslag i riksdagen om ett sådant centralt personregister. Det fälldes av riksdagen — av de borgerliga och, tror jag, även vpk. Hade det förslaget då gått igenom hade mycket varit vunnet i dag. I övrigt vill jag egentligen bara framhålla att jag tycker att vi skall vara mycket observanta och försöka ta största hänsyn till vad människorna anser om att bli registrerade och inte registrerade. Men jag tycker personligen att vi verkligen skall vara lite försiktiga med att säga att det liknar åsiktsregistrering när det är fråga om sådana uppgifter som inte har med det vi vanligen lägger in i beteckningen åsiktsregister att göra. Det är helt andra saker: människors politiska uppfattning, deras religiösa uppfattning och mycket annat sådant. Här är det fråga om ett rent kommersiellt register, som skall användas för kommersiellt ändamål och som i många avseenden inte skiljer sig särskilt mycket från t.ex. telefonkatalogen.

Herr talman! Det här ligger ganska nära åsiktsregistrering. På vilken grund skulle regeringen kunna avvisa en begäran om att öppna dörren även för andra register över vad medborgarna inte vill ha, vad de inte vill göra, vad de inte vill intressera sig för? Jag tror inte att man kan komma ifrån att det finns risk för att det här är ett prejudikat för allehanda organisationer, t.ex. de som har insamlingar för vissa ändamål, att få registrera vilka som stödjer och vilka som inte stödjer verksamheten. Det är detta som är så obehagligt! Justitieministern anför argumentet att det här rör sig om ett rent kommersiellt engagemang. Det är också en debatt! Jag läste vad en socialdemokratisk riksdagsman skrev i en fackförbundstidning häromdagen. Han är inte så mild i tonfallen som jag är, utan det var en ordentlig avhyvling. Han skriver bl.a.: ”Beslutet att låta ”Det Bästa” upprätta ett register över landets hushåll måste snarast rättas till. ———- Nu krävs resoluta grepp för att återställa förtroendet för det integritetsskydd vi har rätt att kräva i en alltmer datastyrd tillvaro.” Sedan fortsätter han: ”Bara arbetarrörelsen kan effektivt hindra de kommersiella intressena från att göra intrång i vårt privatliv.” Problemet är ju att socialdemokraterna själva i så hög grad representerar de kommersiella intressena på just detta område. Det socialdemokratiska partiet äger det ledande företaget för direktreklam. Det blir då lätt så att man mera kommer att se datapolitiken ur kommersiell synpunkt än med hänsyn till behovet att skydda den enskilde. Riksdagen har uttalat att socialdemokraterna bör göra sig av med sitt direktreklamföretag, och det är ett sätt att markera att man entydigt vill slå vakt om den enskilde.
Herr talman! När jag i detta sammanhang sade att det var fråga om ett kommersiellt företag syftade jag bara på det förhållandet att de rim ligen inte har några andra intressen än att tjäna pengar på sin verksamhet. I övrigt kan de inte ha några egentliga intressen av att registrera någonting. Men nu tog herr Wikström upp en annan fråga, som inte kan lösas inom datalagens ram, nämligen direktreklamen. Jag skall gärna vara med om att diskutera behövliga inskränkningar i direktreklamen, som tydligen många människor inte är så förtjusta i och som det kan finnas anledning att närmare studera. Men man kan inte med 'datalagens hjälp förbjuda direktreklam.
Herr talman! Det är just inför de prejudicerande riskerna som oron finns. Jag tycker egentligen att denna fråga är ganska enkel. Kan inte regeringen erkänna att man har gjort ett misstag och säga, att man skall försöka iaktta en annan ordning längre fram? Jag tycker inte att det finns någon anledning att rikta kritik mot att en regering, som handlägger många ärenden, då och då gör en felbedömning. Men säg då att ni gjorde en felbedömning och att ni avser att undvika att fatta liknande beslut i framtiden! Då skulle både den nyss citerade socialdemokratiske riksdagsmannen och det svenska folket känna sig lugnare.
Herr talman! Det var ju bra att herr Wikström ställde frågan så. Regeringen har icke gjort något misstag. Regeringen har omsorgsfullt prövat hur datalagen är skriven och vad det står i förarbetena till den, och regeringen skulle handla illa om den icke tolkade lagen så som vi i vårt land enligt hävd tolkar lagar. Jag kan inte hjälpa att datainspektionen tolkar lagen på ett annat sätt. Det är i och för sig inget direkt märkligt att olika instanser tolkar lagar på olika sätt, men jag blir mer och mer övertygad om att man inte kan tolka den datalag vi har på annat sätt än vad regeringen har gjort. Om man är missnöjd med lagen, får man i så fall ändra på den, och vi har också sagt att vi skall ta upp den frågan. Men det är inget fel eller misstag begånget i vår tolkning av den lag som gäller. Det har varit en mycket omsorgsfull och grundlig genomgång av förarbetena innan vi kom fram till det resultatet att det inte fanns någon annan väg att gå.
Herr talman! Därmed har justitieministern också sagt att datainspektionen under innevarande år bör följa det prejudicerande beslut som regeringen har fattat.
Herr talman! Ja, jag har sagt att regeringen, om det kommer upp identiskt lika fall, måste bedöma dem likadant om överklagande sker. Å andra sidan är det inte säkert att alla sådana fall är identiskt lika. Man kan inte alltid på förhand uttala sig så generellt att det är fråga om ett prejudikat för alla fall fram till dess att det kommer en lagändring. Men i identiskt lika fall kan jag inte förstå att regeringen kan komma till något annat resultat.

Herr talman! Fru Frenkel har — under hänvisning till att en 16-åring i avvaktan på placering i ungdomsvårdsskola suttit häktad i nio dygn i ensamcell i ett svenskt polishus — frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra att en sådan långvarig isolering av minderårig upprepas. Den situation som fru Frenkel syftar på kan uppkomma när en person i åldern 15-17 år har anhållits som misstänkt för brott och placering i ungdomsvårdsskola kan komma i fråga som alternativ till häktning. Till en början vill jag erinra om att skärpta förutsättningar gäller för häktning av ungdomar under 18 år. Häktning får i dessa fall inte ske annat än om det finns synnerliga skäl till det. Härav följer att även anhållande av ungdomar i denna ålder bör ske restriktivt och begränsas till kortaste möjliga tid. Lagstiftningen bygger på uppfattningen att alla möjligheter skall tas till vara för att undvika häktning av så unga personer. För att skapa ett nytt alternativ till häktning för dessa inrättades redan 1960 särskilda mottagningsavdelningar vid vissa ungdomsvårdsskolor. Beslut om inskrivning vid dessa skolor fattas enligt 64 § barnavårdslagen av socialstyrelsen. Det ankommer på barnavårdsnämnd att ansöka om intagning av den som är omhändertagen för samhällsvård. I brådskande fall kan ansökan göras av nämndens ordförande. Vid ansökan skall fogas vissa handlingar rörande den omhändertagne. Förfarandet kan förefalla formalistiskt. Intagning i ungdomsvårdsskola innebär emellertid ett frihetsberövande och är den mest ingripande formen för samhällsvård enligt barnavårdslagen. Förfarandet måste därför helt naturligt uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet. Riksåklagaren har i cirkulär 1960 och 1967 lämnat anvisningar för hur åklagare bör handla vid anhållande av någon som är under 18 år. Enligt anvisningarna bör åklagaren i sådant fall omedelbart underrätta barnavårdsnämnd om anhållningsbeslutet för undersökning om den unge kan tas in på ungdomsvårdsskola. Kan den unge placeras på mottagningsavdelning eller på sluten avdelning, bör åklagaren häva anhållandet och återkalla eventuell häktningsframställning, om han bedömer att en sådan placering är betryggande. Av de föreskrifter och anvisningar jag nu har berört framgår att åklagare och barnavårdsnämnd har att i samråd försöka finna ett lämpligt alternativ till häktning. Även andra utvägar än placering på ungdomsvårdsskola kan därvid komma i fråga. Undersökningen av alternativ placering måste givetvis ske skyndsamt. Det kan inte godtas att den unge i avvaktan på lämplig placering förvaras i polisarrest under längre tid än vad som är absolut nödvändigt. Enligt vad jag har erfarit fungerar samarbetet mellan åklagare och barnavårdsnämnd i dessa frågor tillfredsställande. Genom hög handlingsberedskap hos socialstyrelsen är även sörjt för snabb behandling av ärendena. Det är givetvis beklagligt om någon på grund av olyckliga omständigheter har kommit att förvaras längre tid i polisarrest än som är förutsatt. Tillämpningen av gällande föreskrifter följs emellertid med särskild uppmärksamhet av berörda myndigheter. Riksåklagaren har bl.a. föreskrivit rapporteringsskyldighet för åklagare som gör framställning om häktning av den som är under 18 år. Jag vill slutligen erinra om att socialutredningen f.n. arbetar på utformningen av en ny socialvårdslagstiftning, som bl.a. berör formerna för omhändertagande av yngre personer. Utredningsarbetet bedrivs med syfte att förslag skall läggas fram under detta år. Efter samråd med socialministern anser jag att något initiativ från regeringens sida till ändring av reglerna på området inte är påkallat i nuvarande läge.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det långa och utförliga svar som jag har fått. Justitieministern understryker att det är mycket ovanligt att någon under 18 år häktas och att det måste finnas synnerliga skäl därtill. I detta fall var det en mycket hårt belastad minderårig som man tog hand om. Justitieministern och jag är också överens om att det är olämpligt att en minderårig och en så ung pojke får sitta så många dygn isolerad i en ensamecell. Men frågan gäller nu hur detta kunde hända och vad som kan göras för att förhindra att någonting sådant upprepas. I svaret säger justitieministern: ”Genom hög handlingsberedskap hos socialstyrelsen är även sörjt för snabb behandling av ärendena.” Jag måste fråga om detta är riktigt. Det kan det kanske vara när inte helgdagar kommer emellan. När jag själv satt i barnavårdsnämnden beklagade vi ofta att det tog lång tid för ärendens behandling. Att man har fått mer personal och att det nu går fortare under vanliga veckor är jag medveten om. Men nu var det ju helg, och det fanns i det här fallet tydligen inte någon på socialstyrelsen. Jag vill fråga: Skulle inte justitieministern kunna gå med på att vi behöver ett joursystem som verkligen fungerar, oavsett om det är helgdag eller en vanlig vardag? Vi har kanske alla upplevt att ”Sverige är stängt” under helger. Det skulle behövas ett joursystem hos alla berörda myndigheter: hos polis, hos barnavårdsnämnd och framför allt hos socialstyrelsen. Jag vet att jourfrågan har tagits upp många gånger med socialministern, och jag skulle nu vilja höra om justitieministern är beredd att verka för att frågan om jour tas upp och att den snarast kommer till en lösning. Detta var en sak. Sedan talas det i svaret om alla paragrafer och alla möjligheter som finns. Det bör naturligtvis alla ansvariga eller alla som medverkar i sådana fall känna till. Jag vill emellertid ställa frågan: Har de verkligen vetat det? Finns det en riktig information, och har den informationen varit riktigt utförd, så att den nått fram? Rektorn på den ungdomsvårdsskola där pojken senare placerades har uttalat att man ju bara behövt ta ett samtal till skolan. — Jag ber av tidsnöd att först få svar på de tidigare framställda frågorna.
Herr talman! Vi har från socialstyrelsen fått en detaljerad redogörelse för handläggningen av det här ärendet. När man tar del av den får man klart för sig att så långt det gäller socialstyrelsen fanns jour där. Man hade per telefon fått besked om att det skulle komma en ansökan om intagning på ungdomsvårdsskola, närmare bestämt den 5 januari. Man hade jour då — fram till kl. 12.10 på måndagen — så att man skulle kunna fatta beslut. Men det kom inget brev; detta kom först den 7 januari. I socialstyrelsen kan man inte ge någon förklaring till att det dröjde två dagar. — Detta är alltså mitt svar i det avseendet. Men det väsentliga ligger väl ändå i att det fanns en handlingsberedskap så att det mycket väl hade gått att fatta ett beslut den 5 januari, om det där brevet hade kommit fram då. Med tanke på framtida situationer menar jag att de rutiner som finns i socialstyrelsen tycks väl täcka även perioder med helgdagar insprängda.
Herr talman! Det gör mig litet betänksam att justitieministern säger att det finns ett joursystem genomfört, som fungerar även under helger. Jag visste inte om att det fanns ett sådant. Men fanns nu detta, kan jag ännu mindre förstå att man inte reagerade på ömse håll när man först fick ett meddelande om att det skulle komma ett brev, som sedan inte kom fram. Så formalistisk behöver man väl ändå inte vara att man måste invänta brevet utan man kunde ju ha tagit kontakt per telefon eller telegram. Den upplysningen gör mig alltså ändå mer förvånad över att det blev en så lång tids isolering. Sedan till det som jag i mitt förra anförande inte hann med att fråga om, nämligen informationen. Rektorn på den här ungdomsvårdsskolan har åtminstone i en tidning uttalat att man inte alls hade behövt invänta skriftligt besked från socialstyrelsen, eftersom sedan sommaren 1974 vissa ungdomsvårdsskolor har fått dispens för att kunna ta hand om ungdomar så att dessa inte skall behöva sitta kvar i häkte. Man hade bara behövt ta ett telefonsamtal med rektorn för ungdomsvårdsskolan, så hade han kunnat besluta att tillfälligt ta hand om pojken. Jag har inte fått tag i rektorn och fått vidimerat att detta uttalande är riktigt, men om det är så måste ju informationen också ha klickat. Kan man inte göra någonting för att förbättra informationen?
Herr talman! Jag har i svaret tillåtit mig att beteckna förfarandet hos socialstyrelsen som något formalistiskt. Det vill socialstyrelsen kanske inte skriva under, eftersom den anser att det är väldigt betydelsefullt att ha vissa handlingar för att kunna fatta beslut. Redan i det ligger ju att det går en viss tidrymd. Det kravet är inte socialstyrelsen villig att göra avkall på, för den anser att man verkligen måste ha detta underlag när det gäller en så viktig sak. Men när beslutet väl är fattat kan beskedet gå per telefon; då känner man sig fri från behovet att vara formalistisk. Kan man då göra något åt detta i socialutredningen? Ja, det blir väl anledning för den att mot bakgrunden av det här enskilda fallet undersöka varje detalj för att se om det finns någonting där som inte har klaffat. Men det förefaller som om de som har haft att handlägga det här fallet har varit väl medvetna inte bara om formalia utan också om att man skall försöka handla så skyndsamt som möjligt.
Herr talman! Jag vill mycket kort uttala en önskan att socialutredningen verkligen trycker på att man inte får vara så formalistisk. Det är den enskilda människans väl som det i första hand måste gälla, och då måste man göra avkall på formalismen.

Herr talman! Fru Troedsson har frågat mig dels om regeringen är beredd att snarast lämna projekteringsuppdrag för nytt polishus i Enköping, dels när polisens anställda i Enköping kan beräknas få arbeta i tillfredsställande arbetsmiljö i ett nytt polishus. Regeringen har den 15 januari 1976 gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera nytt polishus i Enköping. F. n. räknar jag med att lokalerna kan vara färdiga i december 1978.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag bedömer som mycket positivt. Självfallet är jag glad över att projekteringsuppdrag nu äntligen har givits, men jag beklagar att det inte har skett tidigare. Nr 54 Enköping har Sveriges äldsta polishus — nära 200 år gammalt — och Torsdagen den med all säkerhet det sämsta. Förhållandena är inte bara olidliga för per 22 januari 1976 sonalen, som tvingas hålla till på åtta nio olika adresser och trots detta = är mycket trångbodd, utan framför allt direkt hälsovådliga för arresterade Om kostnaderna och omhändertagna. Duschutrymmen saknas helt. Sju åtta fyllerister kan — för polisbevakning tvingas samsas i en cell på 12 m'. Luftväxlingen är helt undermålig i = vid ideellt inriktade lokalerna, som sedan länge årligen dömts ut av länsläkare. Temperaturer = offentliga tillställlångt över 40? C har vid flera tillfällen uppmätts. Föreskriven rastgård ningar saknas. Den personliga integriteten kan inte respekteras, eftersom gripna och anhållna måste avvisiteras i samma trånga utrymme där allmänheten bl.a. söker pass. JO konstaterade för snart två år sedan att det inte torde råda något tvivel om att förhållandena kan bli ytterst påfrestande för såväl personal som intagna. Yrkesinspektionen fastslog 1973 att det var synnerligen angeläget att nya lokaler anskaffades. Trots detta har inte ens kraven på tvättoch duschmöjligheter, förbättrad ventilation och separat arrestintag kunnat tillgodoses. Skyddskommitté, polismästare och polisstyrelse har också i skrivelse efter skrivelse framhållit att polisens uppgift är att övervaka att lagar och förordningar efterlevs. Om vi själva skall efterleva dessa, blir följden den att vi måste vägra placera de omhändertagna i arresterna här. Det kom därför som en chock för de anställda vid Enköpingspolisen att ett nytt polishus inte fanns med i årets budgetproposition. Då nu projekteringsuppdrag har givits, vill jag uttala en förhoppning om att medel till att igångsätta byggandet skall begäras redan i årets tilläggsbudget, så att det verkligen kan bli klart under 1978. Polishuset är på väg att K-märkas, och tanken är att det längre fram skall bli ett museum. Jag hoppas innerligt att det inte kommer att bli ett levande museum över hur arresterade och omhändertagna kan behöva ha det i Sverige ännu i slutet av 1970-talet.

180, och anförde: Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig när justitieministern ämnar vidta åtgärder med anledning av riksdagens hemställan den 20 november 1974 hos regeringen med begäran att regeringen skulle överväga en sådan ändring i gällande bestämmelser att avgift för polisbevakning inte skall få utkrävas då fråga är om ideellt inriktade offentliga tillställningar. 38 Ärendet bereds f. n. i justitiedepartementet i samråd med kommundepartementet. Jag räknar med att under året kunna lägga fram förslag till en lösning av frågan.
Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att fyra av de i riksdagen representerade partierna för två år sedan väckte fem motioner, där det krävdes att polisbevakningen vid idrottsarrangemang skulle bekostas av staten. Ärendebehandlingen uppsköts till höstriksdagen 1974, varvid kulturutskottets hemställan bifölls av en enig kammare. ”Utskottet har i likhet med flera remissinstanser förståelse för de önskemål som framförts i motionerna. ——-- Utskottet, som vill vidga frågeställningen till att avse alla offentliga tillställningar med uttalat ideellt syfte, anser att skäl talar för att anordnare av sådana tillställningar befrias från kostnadsansvaret för polisbevakning. Utskottet anser därför att riksdagen med anledning av motionerna ——-=- bör hemställa att Kungl. Maj:t överväger den av utskottet förordade ändringen av ifrågavarande bestämmelse.” Det är alltså här fråga om en klar viljeyttring från riksdagens sida, och därför tycker jag det är anmärkningsvärt att justitieministern nu anser att det skall behöva ta upp till två år innan någon lösning på frågan förelägges riksdagen. Jag skulle alltså vilja fråga om inte justitieministern kunde precisera tidpunkten något bättre än genom att bara säga ”under året”. Så har jag en fråga till. Mot bakgrunden av riksdagens beslut är det märkligt att justitieministern vid ett anförande i Malmö den 13 januari ansett att arrangörerna av tennismatchen i Båstad mot Chile skulle betala 640 000 kr. av kostnaderna för polisbevakningen. Skall dröjsmålet med att effektuera ett riksdagsbeslut in i det sista utnyttjas till att kräva arrangörerna på en orimligt stor ersättning? Det gäller ett krav som för övrigt vilar på en svag juridisk grund. Min andra fråga är alltså: Tycker justitieministern att detta är ett korrekt handläggande av en mycket viktig principiell fråga?
Herr talman! Jag skall be att till kammarens protokoll få komplettera herr Wachtmeisters i Staffanstorp citat från kulturutskottets betänkande nr 21 år 1974. Han hoppade nämligen över en mening, där det stod: ”Man kan emellertid inte bortse från att det finns komplicerade avgränsningsproblem och andra rättvisesynpunkter än dem som angivits i motionerna.” Det är ju där det ligger, herr Wachtmeister! Man kan inte utan vidare göra jämförelser mellan låt oss säga en motortävling med 50 000 betalande åskådare och en vanlig idrottstävling. Det måste finnas någon möjlighet att göra gränsdragningar i det avseendet. Jag tror inte att frågan om kostnaderna för tennistävlingen i Båstad Nr 54 kan ha någon aktualitet i det här sammanhanget. Det var ju länge sedan Torsdagen den den ägde rum. Jag har uttalat att såvitt jag förstår är det korrekt enligt 22 januari 1976 ordningsstadgan att bevakning inne på planen skall betalas av arrangören. Jag vill alltså understryka att jag inte kan se annat än att polisen i Om kostnaderna det här fallet har skickat en korrekt räkning till arrangörerna. för polisbevakning vid ideellt inriktade
Herr talman! Av tidsskäl kunde jag inte läsa upp hela utskottsbetän — ningar kandet. Men dessa avgränsningsproblem är väl inte så stora att det skall behöva ta två år att lösa dem, i synnerhet inte som man från justitiedepartementets sida har varit avsevärt snabbare i vändningarna när det gällt andra frågor. Enligt tidningsreferat yttrade herr Geijer i Malmö: ”När Tennisförbundet framhärdade trots den stora opinionen mot matchen — ja då får man också ta konsekvenserna.” Om man resonerar på det viset, vad blir då resultatet? Jo, att idrottsarrangörer, vilkas arrangemang hotas av militanta grupper, får sätta sig ner och kalkylera om de har råd med erforderlig polisbevakning. Har de inte det måste de följaktligen ställa in. Då blir mötesfriden alltså en ren kostnadsfråga, och blotta tanken på det är skrämmande.
Herr talman! Jag skall ge herr Wachtmeister i Staffanstorp ytterligare en synpunkt, för den här frågan har viss koppling till den pågående ordningsvaktsutredningen. För arrangören kan det väl egentligen gå på ett ut om han skall betala till polisen eller till ordningsvakten, men den lösning som vi kommer till kan bli beroende av vad utredningen föreslår. Det är nämligen redan nu så att polismyndigheten kan föreskriva det antal ordningsvakter som anses nödvändigt för ordningens upprätthållande. Det finns alltså en koppling här också som vi måste ta i beaktande, när vi skall föreslå en lösning av den här frågan. Jag vill i och för sig säga att jag är för en positiv lösning.
Herr talman! Det senaste beskedet, att justitieministern är för en positiv lösning, var mycket glädjande. Låt mig då något litet beröra gällande lagstiftning. Man skiljer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Allmänna sammankomster är sådana som exempelvis en demonstration. Bevakningen skall då betalas av staten, medan polisen vid en offentlig tillställning kan föreskriva att arrangörerna får delta i polisbevakningens kostnader. I det här fallet var således demonstrationen på torget i Båstad en allmän sammankomst, men denna allmänna sammankomst hotade friden nere på tennisplanen, och där fick också vara en hel mängd poliser. 57 Hade den allmänna sammankomsten hållits här i Stockholm eller någon annanstans, så hade det inte varit fråga om att ha en mängd poliser nere på tennisplanen. Jag anser att det är både en moralisk och en juridisk skyldighet för staten att i det här fallet betala polisbevakningen.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag anser att de kraftiga prishöjningarna på inrikesflygets linjer till övre Norrland står i överensstämmelse med riksdagens uttalade regionalpolitiska målsättning att skapa ett ”rundare Sverige” genom billigare och bättre kommunikationer. Herr Petersson i Gäddvik har frågat mig om taxehöjningarna i inrikesflyget innebär att regeringen avser frångå tidigare regionalpolitiska hänsyn beträffande taxepolitiken. Herr Häll har frågat mig om jag är beredd att ta regionaloch lokaliseringspolitiska hänsyn vid den överprövning som skall göras av luftfartsverkets beslut att höja flygbiljettpriserna mellan Stockholm och Luleå med 22". Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis erinra om att det är luftfartsverket och inte regeringen som på förslag av flygbolagen beslutar om priserna i inrikesflyget. Luftfartsverket godkände den 22 december i fjol nya priser i inrikesflyget att gälla fr.o.m. den 1 januari i år. De procentuella höjningarna var, som en följd av de av flygbolagen redovisade kraftiga ökningarna av de avståndsberoende kostnaderna, större på de längre än på de kortare flygsträckorna. Över luftfartsverkets beslut har hos regeringen anförts besvär. Regeringen har vid regeringssammanträdet tidigare i dag upphävt luftfartsverkets beslut. Regeringen har samtidigt, efter hörande av luftfartsverket och flygbolagen, uppdragit åt luftfartsverket att besluta om samma relativa höjning — ca 15 "» — på alla Nygsträckor. En sådan höjning kan enligt regeringens uppfattning motiveras med hänsyn till såväl de regionalpolitiska målsättningarna som flygbolagens behov av intäktsförstärkningar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret. Det nu lämnade beskedet innebär att det blir en likartad höjning av flygpriserna i hela landet. Skenbart har man med det fattade beslutet Nr 54 skapat rättvisa mellan olika regioner, men jag vill betona att den rättvisan Torsdagen den bara är skenbar. Jag återkommer senare till den saken. 22 januari 1976 En fråga som jag tycker är viktig i detta sammanhang är: Hur kan LL en sådan här taxehöjning sättas i kraft när statsrådet, och jag förmodar Om prishöjningarna också hans departement, har en annan uppfattning? Finns det inga kom = på inrikesflygets munikationer mellan kommunikationsdepartementet och övriga inblan — linjer till övre dade, när ett sådant här ärende skall avgöras? Regeringen har ju myn Norrland dighet att upphäva det tidigare beslutet om höjningar och att fatta ett nytt beslut, och det har regeringen också gjort i dag. Jag ställer den frågan inte främst för att få fram någon syndabock utan för att få en försäkran att en sådan här lapsus, som jag vill kalla den, inte kommer att upprepas. Det går inte heller att komma ifrån att de människor som har löst biljett på Norrlandslinjerna under januari månad har fått betala ett alldeles för högt pris för biljetten. Sedan vill jag också helt kort kommentera själva sakfrågan. Med de stora avstånd som vi har i norra Sverige — och där är avståndet till huvudstaden en viktig faktor — är det nödvändigt att vi får billiga och bra kommunikationer. Redan i mitten av 1960-talet präglade mitt parti uttrycket ”ett rundare Sverige”, och det har sedan anammats av många andra. Bl.a. har statsrådet Norling själv vid flera tillfällen använt uttrycket och då tolkat det så att man som målsättning skall ha att praktiskt och ekonomiskt utjämna skillnader i avstånd vid service och umgänge. Flyget är en mycket viktig länk då det gäller att sammanfoga Norrland med övriga Sverige. Det går fort och är bekvämt. Men priserna är alldeles för höga. Och det har inneburit att de norrländska flygpassagerarna till övervägande del är sådana som har fått sin biljett betald av någon myndighet eller något företag. Den vanliga flygpassageraren som själv betalar sin biljett, alltså den passagerare som är underlaget för vad man bör . sikta mot, nämligen ett folkflyg, saknas nästan helt. Prisökningen blir nu i procent lika för hela landet, men jag är inte nöjd med det, eftersom det innebär att påslagen i kronor räknat blir störst för dem som har längst att resa. När statsrådet Norling nu har ingripit mot prishöjningarna är jag ledsen att han inte tog steget fullt ut och gick in för en lösning som innebar ett rundare Sverige med ett relativt billigare pris.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Av svaret framgår att regeringen har handlat snabbt och rättat till det värsta misstaget i luftfartsverkets beslut, nämligen att höja priserna allra mest på de längsta linjerna. Men kvar står ju ändå att det har blivit en höjning på de långa linjerna, oavsett om de redan tidigare var självbärande eller t.o.m. mycket lönsamma. Jag vill i stort instämma i det anförande herr Ångström här har hållit. é / ek 59 Om det nu är så att man på grund av inflationen måste höja taxorna, så hade det, om man nu vill ta lokaliseringspolitiska hänsyn, varit ganska enkelt att företa en krontalshöjning i stället för att göra en procentuell höjning. Ett sådant system skulle verkligen medverka till den regionalpolitiska satsning som även regeringen säger sig vara en stor anhängare av. Till detta kommer det förhållande som jag redan inledningsvis berörde, nämligen att lönsamheten på linjerna till Norrbotten torde vara god, för att inte säga mycket god. Jag tror att dessa linjer redan med de gamla taxorna var mer än självbärande. Detta antagande stöds också av den offert som ett annat flygbolag lämnat in för tidsbunden charter till Luleå. I den talas det om halva priset jämfört med vad det nu kostar att flyga mellan Stockholm och Luleå. Statsrådet Norlings uttalande i lokalradion då han tog upp frågan om charterflyg har inte gjort hans ställning i Norrbotten bättre. Vi har bl.a. den tidigare jämförelsen mellan SJ-tåg och busscharter i minnet.

Herr talman! Eftersom jag är sist i raden av ett antal frågande har redan mycket av det jag hade tänkt anföra sagts. Det är en sida av den här saken som jag gärna skulle vilja belysa, även om det kanske är onödigt för statsrådet. Varje prishöjning på linjerna till övre Norrland har inverkan också på förekommande matarlinjer. Exempelvis i Gällivare kommun har man lagt ned rätt stora summor på att iordningställa den flygplats som är nödvändig. Med mycken möda har man nu fått upp antalet resenärer över den gräns under vilken subventioner från kommunen är nödvändiga; tidigare fick kommunen lämna en ganska kännbar subvention för varje resenär. Denna kommun kommer naturligtvis att allvarligt drabbas av en sådan här höjning, som gör flygförbindelserna till Stockholm betydligt dyrare. Om man så att säga hamnar under garantin kommer prishöjningen att drabba denna kommun dubbelt: dels får man betala de höjda flygpriserna som de övriga, dels sjunker antalet resenärer så att man kan få betala en ytterligare kostnad under relativt lång tid. Det görs stora insatser för att stimulera bl.a. näringslivet i Norrbotten. Jag är övertygad om att kommunikationerna både med flyg och med tåg här spelar stor roll. Denna fråga är i sig så stor att man inte kan ta upp den under denna frågestund. Men jag skulle gärna vilja fråga om inte kommunikationsministern — som jag tror ser denna fråga i hela dess vidd — kunde tänka sig att låta tillsätta en speciell arbetsgrupp som finge i uppdrag att se över kommunikationernas betydelse i detta sammanhang. Genom en sådan undersökning skulle man kanske kunna finna en motivering för att på dessa linjer tillämpa en prissättning som står i bättre överensstämmelse med linjernas bärighet och den stora betydelse som flyget har på dessa långa sträckor. Det är här man gör de verkligt stora tidsvinsterna. Det borde vara av stort intresse också för samhället att göra dessa linjer attraktiva för människor i övre Norrland.

Herr talman! Eftersom vi har mycket kort tid på oss när det gäller Om prishöjningarenkla frågor skall jag nöja mig med att svara på de direkta frågor som = na på inrikesflygets har ställts och de påpekanden som har gjorts. linjer till övre Till herr Ångström vill jag säga att jag varken nu eller framgent kommer - Norrland att bestämma vad våra myndigheter skall besluta innan myndighéterna själva har beslutat. Jag tänker inte uppträda på det sätt som herr Ångström önskar och som skulle innebära vad man med ett fult ord brukar kalla ministerstyre. Jag kommer även fortsättningsvis att låta mina verk och myndigheter besluta i den ordning de skall göra det. Anser regeringen sedan att besluten är felaktiga kommer vi att ändra dem i efterhand. Herr Ångström bad att få en garanti för att det som nu har hänt inte skall upprepas. Den garantin får herr Ångström alltså inte. Herr Petersson i Gäddvik var inne på ett resonemang om den offert som har figurerat i pressen. Ett danskt företag har sagt att man kan flyga för hälften av det pris som Linjeflyg tar ut. Jag vill upplysa kammaren och gärna till protokollet få antecknat vad herr Petersson i Gäddvik inte talade om, nämligen att de priserna gällde vid flygning en dag i veckan i den ena riktningen och en dag i veckan i den andra riktningen. Det är inte svårt för den som tänker över detta att se vad det skulle bli för resultat för våra vänner i övre Norrland, om de kunde flyga söderut en dag i veckan och tillbaka en annan dag i veckan. Om herr Petersson i Gäddvik får tiden att räcka till, vore det intressant om han svarade på frågan om han skulle känna sig nöjd med detta, även om han fick flyga den enda dagen litet billigare än nu. Herr Häll tog upp en mycket intressant aspekt som leder litet längre än till dagens debatt, nämligen frågan om det inte skulle finnas anledning att undersöka reseunderlaget från dessa regioner under kommande år. Vi vet vilka utbyggnader som pågår där uppe och att resandeunderlaget kommer att bli större. Herr Häll undrade därför om inte en arbetsgrupp kunde se på dessa frågor. Jag tycker det finns anledning att överväga det uppslaget för att vi skall kunna avgöra frågor om resursanvändning, resursbehov och allt sådant när det gäller trafiken på övre Norrland. Jag tar därmed fasta på herr Hälls tankegång. Låt mig vidare säga att SAS i dag i samband med regeringens beslut har upplyst mig om att man kommer att komplettera de nu beslutade taxeförändringarna med vissa utökade rabattarrangemang bl.a. på sträckorna Kiruna-Stockholm och Luleå-Stockholm.

Herr talman! Statsrådet Norling har tolkat min fråga om det inte fanns kommunikationer mellan kommunikationsdepartementet och luftfartsverket när sådana här beslut fattas så att jag skulle förorda något som 61 kan kallas ministerstyre. Där har statsrådet tolkat mitt inlägg fel. Jag tycker att ett sådant här beslut bör fattas av luftfartsverket i så god tid att regeringen hinner titta på det innan det träder i kraft. Det kan inte vara obekant för luftfartsverket vilken politisk målsättning regeringen har gjort till sin, och luftfartsverket bör rimligtvis försöka anpassa sin taxepolitik till den. Om det i dag fattade beslutet sade jag att det i någon mån utjämnar orättvisorna mellan olika regioner — påslaget i procent räknat var ju högre för Norrland än på övriga linjer. Men jag konstaterar ännu en gång att i kronor räknat blir påslaget orimligt högt för norrlänningen. Jag ställer därför än en gång frågan: Borde inte regeringen i detta fall, när ett nytt beslut verkligen har fattats, också ha begagnat tillfället att gå in för ett kronpåslag som hade givit en mindre ökning för Norrland än för övriga delar av landet?

Herr talman! Jag är inte övertygad om att avsikten med den här möjligheten för oss att ställa frågor till statsråd också är att statsråd skall kunna fråga den som frågar. Jag skall i alla fall försöka ge ett snabbt svar på statsrådets fråga. Jag tror att charterflyg till Luleå under veckosluten, med den stora verksamhet som just nu förekommer och som väntas i Luleåområdet, kan vara ett bra komplement på samma sätt som busscharter nu är det.

Det räcker ju inte med att ändra en taxehöjning på 22 ?64 till 15 6, om man redan har lönsamma linjer.
Herr talman! Med anledning av vad herr Petersson i Gäddvik sade om nya intressenter hoppas jag, som också bor där uppe och inser flygets betydelse, att vi verkligen inte får in ytterligare företag som ägnar sig åt denna verksamhet. Tvärtom tror jag att det vore värdefullt för regionen att få till stånd en bättre samordning av inrikesflyget — och gärna att vi får det under en hatt — än att man splittrar upp det på ytterligare företag. Redan den nuvarande uppsplittringen kan vara till skada i strävandena att åstadkomma ett väl fungerande inrikesflyg. Jag vill avslutningsvis tacka för att statsrådet accepterade detta i all hast framlagda förslag om att låta en arbetsgrupp se över detta problem. Jag hoppas att denna översyn skall kunna ske så snabbt som möjligt.

Herr talman! Till herr Ångström vill jag säga att det regeringsbeslut som fattats i dag bygger på att vi så långt det är möjligt skall fortsätta den politik som regeringen har bedrivit när det gäller trafiken på övre Norrland. Den tid som nu står till mitt förfogande är alldeles för kort för att jag skall kunna referera vad som hänt under det senaste tiotalet år i fråga om taxeförändringar i olika delar av landet. Jag kan i annat sammanhang återkomma och redovisa det för herr Ångström. Jag kan emellertid nämna att vi under de allra senaste åren haft en markant skillnad i procent räknat när det gäller taxehöjningarna på de långa och de korta relationerna till de långa relationernas förmån. Mer än så hinner jag inte säga till herr Ångström i detta sammanhang. Om jag förstod herr Petersson i Gäddvik rätt var hans tanke att man inte skulle höja priserna på de flyglinjer som går ihop medan man däremot kunde göra det på de linjer som går med förlust. Vi kan ju vid tillfälle diskutera den saken med företrädare för de linjer som inte går ihop och höra vilken deras reaktion är.

Herr talman! Jag konstaterar bara att de längsta flyglinjerna i Sverige går på Norrbotten. Om man då vill medverka till ett rundare Sverige — som alla säger sig vilja — varför skall man höja taxorna på linjer som statsrådet inte förnekar i dag är lönsamma och där flyget betyder mest för den berörda regionen? Det är även intressant att statsrådet ställer sig välvillig till en arbetsgrupp som skall se över frågan. Jag vill påpeka att riksdagen redan 1972 förordade att inrikesflygets konkurrensoch prisförhållanden skulle utredas. Jag hoppas verkligen att det nu blir en parlamentarisk utredning som gör det.
Herr talman! Den senaste repliken av herr Petersson i Gäddvik gör det nödvändigt att slå fast ett par saker. Herr Petersson upprepar nu att vi skall inte höja priserna på de flygrelationer där ekonomin går ihop. Det innebär att vi skulle höja taxorna för alla de linjer där man har bekymmer med ekonomin och för vilka man måste ha inkomster som inte kan komma av den flygande verksamheten. Då bör samma resonemang gälla för tågtrafiken. För alla banor där ekonomin inte håller skall man höja biljettpriserna ofta och mycket för att få ekonomi i verksamheten, medan man på de stora, tunga järnvägslinjerna låter bli att höja eftersom de är självbärande. Resonemanget bör också kunna fullföljas när det gäller transportstödet, som vi ger till Norrland. Det är tillkommet för att hjälpa till med de långa frakterna av produkter från Norrland till södra och mellersta Sverige. Det skall vi naturligtvis upphöra med. Vi har ju frakter här nere i södra Sverige som väl bär sig på kortare avstånd. Det här resonemanget är helt omöjligt, men det var inte oväntat från herr Petersson i Gäddvik.
Herr talman! Jag tänker inte använda mina 60 sekunder för att argumentera mot statsrådets alla vinklingar. Men jag vill slå fast att om vi ur regionalpolitisk synpunkt vill ha ett transportstöd och om vi vill använda trafikpolitiken i regionalpolitiskt syfte och om de längsta linjerna redan nu har mer än full lönsamhet är det enligt min mening inte berättigat att höja biljettpriserna på de linjerna.

Herr talman! Herr Dahlberg har frågat mig i vilken utsträckning postservicen i glesbygder kommer att beaktas i samband med den regionala trafikplaneringen. Enligt anvisningarna för den regionala trafikplaneringen, som i första hand avser resor och transporter mellan olika kommuner i ett län, skall i samband med att stomlinjenätet för persontrafik utformas samordning ske med bl.a. regionala posttransporter. Så har också varit fallet i de regionala trafikplaner som länsstyrelserna utarbetat. I trafikplanen för Norrbottens län anges sålunda att samordning mellan regionala postoch persontransporter kunnat ske i alla de relationer där posttransporter i dag sker med linjebussar.

Herr talman! Jag ber först att få framföra ett tack till kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att det sker väldiga indragningar av poststationer på landsbygden och speciellt i glesbygden. Orsaken till detta är befolkningsminskningen. När en poststation indras ordnas postservicen på annat sätt. Postväskor kan utsändas med olika färdmedel — bilar, bussar, skolskjutsar etc. — och i vissa fall ordnas lantbrevbärarlinjer. När skolskjutsar används uppstår det svårigheter eftersom dessa inte går på lördagar. Då blir postabonnenterna utan post från fredag till måndag. Vi kan ta ett exempel ur verkligheten. Ljuså är en by mellan Boden och Murjek på malmbanan och ligger i Bodens kommun. Poststationen indrogs i höstas. Postgången överfördes på skolskjutsen, och man får därför ingen post på lördagarna. Holmfors, som ligger en mil närmare Boden, har lantbrevbärare och får post alla vardagar. Men postverket sade nej till en förlängning av lantbrevbärarlinjen till Ljuså. Den enda samhällsservice som finns i Ljuså nu är några ytterbelysningslampor. Affär, post och kollektiv trafik saknas. Nu pågår en regional trafikplanering, där man söker ordna kollektiv trafik mellan olika kommuner och tätorter. Men vid sidan av de stora allfarvägarna finns byar och bebyggelse som inte berörs. Jag efterlyser här ett samarbete mellan postverket och kommunerna för att samordna postservicen och persontrafiken. Det är till antalet få resande det är fråga om. En vanlig personbil skulle vara tillräcklig för både personoch postbefordran. Ge därför de bilburna lantbrevbärarna ett s.k. biltrafiktillstånd på vägsträckan, så att de kan ombesörja posttrafiken och även personbefordran. Detta är i och för sig ingen nyhet. Jag vet att det förekommer sådan verksamhet i Värmland, där det finns ett samarbete mellan postverket och kommunerna, och lantbrevbäraren blir något av en resande kurator vid sidan av posttjänsten. Samhället bär ett ansvar för glesbygdens trafik och servicebehov, och när kommunikationsministern inte bara är minister för trafiken utan även för postverket hoppas jag att han medverkar till att även den glesaste bebyggelse får en rimlig service när det gäller postoch personbefordran.
Herr talman! Jag vill först instämma i vad herr Dahlberg sade om betydelsen av att vi bygger ut samarbetet mellan den sociala sidan i kommunerna och postverket för att åstadkomma en bättre social service till människorna. Lantbrevbäraren är ofta den rätte och ende mannen att klara servicen i en glesbygd, där mycket av den förutvarande verksamheten har upphört. Sedan åberopade herr Dahlberg ett område som har anknytning till hans fråga. Såvitt jag förstår var exemplet hämtat från en kommun och rörde sig om ett lokalt kommunalt ärende. I så fall är naturligtvis inte den regionala försörjningen användbar som argument i diskussionen. I anvisningarna vad gäller den lokala trafikplaneringen har emellertid framhållits angelägenheten av att trafikförsörjningsplanerna i kommunerna ger en totalbild av trafikförhållandena i kommunerna och av möjligheterna till samordning med godstrafiken och även posttrafiken. Jag tror således på vikten av att man i alla sådana här ärenden — vare sig det gäller lokala eller regionala frågor — försöker att så långt möjligt beakta förutsättningarna för ett samarbete mellan olika instanser som har att utföra service åt olika håll och i olika sammanhang. Och när vi slutfört den regionala trafikplaneringen skall vi nog kunna finna vägar att lösa även det problem som herr Dahlberg tagit upp.

Herr talman! Herr Andersson i Södertälje har frågat mig hur långt projekteringen av ett nytt dubbelspår på järnvägslinjen Älvsjö-Flemingsberg har avancerat. Mot bakgrund av de kapacitetsproblem som kan förutses på den aktuella järnvägslinjen på grund av de krav som den för Storstockholms Lokaltrafiks räkning bedrivna pendeltågstrafiken ställer gav regeringen i november 1974 SJ i uppdrag att projektera ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. SJ har hittills kunnat driva projekteringen enligt uppgjorda planer. Detta innebär att för vissa delsträckor där SJ redan äger marken eller där marken bedöms lätt att förvärva kommer projekteringen att bli klar i vår. I övrigt är takten i projekteringen beroende på bl.a. berörda kommuners stadsplanearbete.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för ett mycket snabbt svar på den fråga som jag ställt. Av svaret framgår att kommunikationsministern och regeringen är väl medvetna om att det är nödvändigt med en större kapacitet på bansträckan Stockholm-Södertälje och framför allt som en första etapp på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. En sådan större kapacitet kommer att medge större turtäthet för pendeltågen och mindre risk för förseningar av de genomgående SJ-tågen -— allt till fromma för resenärerna. På den här punkten har kommunikationsministern och jag en helt gemensam syn. Av svaret framgår vidare att projekteringen nu igångsatts,och jag noterar detta. Det är bra att projektering pågår, men den tycks ta betydligt längre tid än vad som förutskickades för ett år sedan. Mot den bakgrunden utgår jag från att SJ med all kraft driver projekteringen, så att det inom en rimlig framtid skall bli möjligt att fatta beslut om själva anläggningsarbetenas påbörjande. Jag uttrycker också den förhoppningen att berörda kommuner skall kunna påskynda det aktuella stadsplanearbetet för att möjliggöra ett nytt dubbelspår på sträckan, något som är angeläget för den här delen av Stockholms län. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag är beredd att medverka till att bussoch spårvägstaxor på ett bättre sätt än som nu är fallet kan anpassas till kostnadsutvecklingen. Bestämmelser om taxor för linjetrafik med buss finns i yrkestrafikförordningen. Genom formerna för hanteringen av taxeärenden ges garantier för en ingående skälighetsprövning av begärda höjningar.

Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Ur svaret utläser jag att det finns garantier för att kravet på skälighetsprövning skall vara väl tillgodosett. Jag tillåter mig att tvivla på detta, herr talman. Höjning av taxorna tillåts med en viss procent av utgående taxor. För min del tycker jag att det är felaktigt att ange en högsta godtagbar höjning av taxorna i procent av den utgående avgiften. Ett sådant system innebär, herr statsråd, att en kommun som har hållit låga taxor också framdeles tvingas subventionera kollektivtrafiken med växande andel av skattemedel. För att man skall få underlag för en riktig bedömning måste taxeutvecklingen under en längre tidsperiod beaktas. De taxor kommunen har velat införa — men som länsstyrelsen har vägrat fastställa — i det fall jag har syftat på i min fråga skulle innebära en 50-procentig subventionering av taxorna. Sedan kommunerna genom överenskommelser mellan regeringen och Kommunförbundet ålagt sig en viss återhållsamhet beträffande utdebiteringen återstår inte så mycket annat, herr statsråd, än att just tillgripa justering av taxor för tillhandahållna nyttigheter om kommunerna vill öka sina inkåmster. Och kommuner som i oktober fastställde sin budget för 1976 med en viss avvägning mellan skattesats och avgifter får sin budget undergrävd för varje dag då de inte kan ta ut de avgifter de räknat med. Jag vädjar till herr statsrådet att man ändå så snart det över huvud taget är möjligt tar ställning till det ärende som jag berört i min fråga och som ligger på regeringens bord.
Herr Glimnér nämnde nu att bakgrunden till hans fråga var att länsstyrelsen i Östergötlands län har lämnat utan bifall en framställning från Norrköpings kommun om höjning av taxan för spårvägsoch busstrafiken i Norrköping utan bifall. Som skäl för avslaget anförde länsstyrelsen att den begärda höjningen kraftigt översteg summan av de generella taxehöjningar som länsstyrelsen hade medgivit under 1975. Norrköpings kommun har ju anfört besvär till regeringen över länsstyrelsens beslut, och när nu herr Glimnér uttrycker en förhoppning om att ärendet skall behandlas så snabbt som möjligt vill jag bara upplysningsvis säga, att det var min skyldighet att sända över ärendet till statens prisoch kartellnämnd för att i vanlig ordning låta den få se på ärendet. Prisoch kartellnämnden har sedan inkommit med sitt yttrande. Nu ligger alltså även SPK:s yttrande i departementet, och vi har möjligheter att bereda hela ärendet. Jag kan försäkra att det inte skall behöva ta längre tid än absolut nödvändigt. Men jag har nu på eftermiddagen fått ett meddelande om att Norrköpings kommun vill göra en uppvaktning i frågan, och därigenom kanske handläggningen tar ytterligare någon eller några dagar i anspråk. Jag kan även tillägga att vi inom departementet f. n. bereder en nyligen inkommen framställning från Svenska busstrafikförbundet om generella åtgärder för att medge en från trafikpolitiska och företagsekonomiska utgångspunkter rimlig anpassning av taxorna för personbefordran med buss i linjetrafik. Också det hör litet grand samman med denna fråga.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat mig om jag anser att en nedläggning av bandelen Ängelholm-Teckomatorp är försvarbar och om jag i så fall kommer att biträda en eventuell framställning från SJ härom. Bandelen Ängelholm-Teckomatorp ingår som en integrerad del av västkustbanan och kan inte betecknas som trafiksvag. Någon nedläggning är redan av detta skäl inte aktuell.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, och jag vill framföra ett särskilt tack för att han inte hyser samma uppfattning som SJ i det här fallet. Anledningen till min fråga är att SJ för någon tid sedan i tidningspressen meddelade att tågtrafiken på sträckan Ängelholm-Teckomatorp skulle läggas ned. Man undrar vad anledningen härtill kunde vara, även om man förstått att någonting skulle ske eftersom stationen Billesholm på sträckan i fråga stängdes för något år sedan. Samtidigt satte SJ vid sidan om järnvägen in en busslinje från Ängelholm över Åstorp till Billesholm. Förra året sattes det dessutom plötsligt in en buss mellan Ängelholm och Lund. Man undrade vad det skulle tjäna till, eftersom tåget gick samma sträcka. På detta sätt har emellertid underlaget för järnvägen successivt plockats bort. I år har från den 1 januari en rälsbusslinje indragits, varigenom man från Ängelholm hade förbindelse med nattåget till Stockholm. Man kunde fara från Ängelholm kl. 23.10 och stiga på tåget i Åstorp — en mycket bra förbindelse. Nu drog SJ plötsligt in den och tvingar således resenärerna till Stockholm att börja ta flyget i stället. Annars nödgas man nämligen åka in till Helsingborg till strax efter kl. 21.00 och vänta där ett par timmar innan man kommer i väg till Stockholm kl. 23.15. På detta sätt har SJ successivt tagit bort trafikunderlaget, och då är det inte att undra på om företaget vid senare undersökningar skulle komma fram till att detta är dåligt. En annan omständighet som framstår som märklig, om denna järnvägssträcka skulle läggas ned, är att man under fjolåret färdigställt en stor byggnation, nämligen två viadukter som korsar järnvägen strax utanför Åstorp, en på väg nr 21 och en på E4. De har kostat miljontals kronor. Och man håller ännu på att bygga en viadukt i Ängelholm som också korsar denna järnväg vid stadens inre genomfartsled. Det är fråga om en skenfri korsning som även den kostar några miljoner kronor. Det vore underligt att mot den bakgrunden plötsligt lägga ned järnvägen. Man skulle under sådana förhållanden kunna ställa frågan vad för sorts ekonomisk planering SJ har. Jag är tacksam för det svar jag fått av kommunikationsministern. Det tyder på att en så dåligt planerad ekonomi inte får lov att förekomma.
Herr talman! Det förefaller som om man i den här debatten har kommit in på två olika saker, dels den trafik som går fram på denna bana och som väl kan få beteckningen genomgångstrafik, dels den lokala trafiken, där det är omöjligt för mig att gå in i debatt med herr Gustavsson i Ängelholm om hur den i framtiden skall ordnas i området. För mig var det angeläget att i svaret konstatera att denna bandel inte under några förhållanden kan få bli föremål för ett resonemang om nedläggning. Det kan jag understryka genom att erinra om att den här linjen är en integrerad del av västkustbanan, alltså i förbindelserna mellan Skåne och västkusten. Samtliga godståg mellan Malmö och Halmstad Göteborg framförs på den här järnvägen. På persontrafiksidan går det f.n. 14 tåg per dag mellan Göteborg och Malmö. Av dem går 11 på den nu aktuella linjen. Sträckan i fråga kan inte heller på något sätt betecknas som trafiksvag. På delsträckan Ängelholm-Åstorp befordras i medeltal närmare 800 resande per dag och i genomsnitt 7 500 nettoton gods. Det är siffror som visar att man här inte kan föra ett resonemang av det slag som herr Gustavsson har fört.
Herr talman! Jag delar helt kommunikationsministerns uppfattning om att det vore olyckligt att lägga ned en sådan här integrerad del av västkustbanan. Den har sin stora betydelse även i större sammanhang. Men det verkar underligt att SJ plötsligt sätter in busstrafik vid sidan av järnvägen. Från ekonomisk synpunkt kan det inte vara riktigt att sätta in busslinjer på detta sätt. Då försämras ju underlaget för järnvägstrafiken.

Herr talman! Fru Fredrikson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder i anledning av de sjöfackliga organisationernas skrivelse med krav på sänkning till hälften av avgifterna för de ombordanställdas radiosamtal och telegram. Sveriges fartygsbefälsförening, Svenska maskinbefälsförbundet och Svenska sjöfolksförbundet har hemställt att nu gällande radiotelefonoch telegramavgifter i vad gäller ombordanställda skall reduceras med 50 "5. Av televerkets remissvar framgick att kostnadsutvecklingen för kustradiorörelsen motiverade en avgiftshöjning år 1976 för den berörda trafiken. Såväl televerket som riksrevisionsverket har framhållit att frågan om kommunikationsmöjligheter för sjöfolket berör arbetsförhållandena ombord och därför bör lösas genom förhandlingar mellan rederinäringen och de ombordanställda. Regeringen har den 11 december förra året beslutat överlämna framställningen till televerket att finnas till hands vid verkets överväganden inför 1976 års taxehöjning i fråga om den maritima långdistanstrafiken på kortvåg. Televerket har därefter i en skrivelse till Sveriges redareförening förklarat att verket avser att under år 1976 behålla oförändrade avgifter för privata radiosamtal och radiotelegram på kortvåg via Göteborg Radio i riktning från svenska fartyg till abonnenter i det svenska telenätet. Överläggningar sker nu rörande det administrativa förfaringssättet i vad gäller debitering av privattrafiken från de ombordanställda under år 1976. Regeringens uppfattning är att berörda parter därmed får tillfälle att lösa frågan avtalsvägen beträffande tiden efter innevarande års utgång.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Jag upplevde det som mycket glädjande och positivt att den höjning av avgifterna som hade varit tänkt inte har uttagits. I och för sig kan man givetvis säga att taxorna för radiosamtalen sänkts, då det vid taxehöjningen inte genomförts någon höjning av kostnaderna för dessa, men ändå är det obestridligen dyrt för sjöfolket att via telefon hålla den kontinuerliga kontakten med sina familjer under de långa tider man vistas till sjöss. I land har observerats betydelsen av att människorna upprätthåller kontakten med varandra, och därför har lägre telefontaxor införts för långa avstånd. I uppmärksammade annonser sägs: ”Om det kostar mindre kan man ringa mer”. Betydelsen av kontakt med familj och vänner är naturligtvis väsentlig för människorna på land. Minst lika väsentlig är familjekontakten för dem som under långa tider har sin arbetsplats på fartyg långt ute från land. Det kan anses rimligt att sjöfolket, som endast har radiotelefonen att tillgå, får möjligheter till ökade kontakter genom förhållandevis lägre samtalskostnader. Jag citerar ännu en gång: ”Om det kostar mindre kan man ringa mer”, och jag hoppas då att det skall bli en tillfredsställande lösning genom de avtalsförhandlingar som herr statsrådet talade om. I avvaktan på dessa vill jag än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig när resultatet av telefontaxeutredningens fortsatta arbete väntas föreligga och vilken målsättning som gäller för utredningsarbetet. Som herr Westberg påpekar i inledningen till frågan beslöt regeringen för ett par år sedan om en telefontaxereform i syfte att uppnå en regional utjämning av telefonkostnaderna. Beslutet har lett till att den högsta avståndsklassen successivt tagits bort inom de olika teleförvaltningarna och den kommer att vara slopad i hela landet den 30 juni i år. Detta leder till påtagliga kostnadssänkningar för alla som ringer långväga samtal, t.ex. bostadsoch affärsabonnenterna i de norra delarna av landet. Vidare har en sänkning efter hand skett av avgifterna inom länen för samtal till de s.k. primära centra — i allmänhet residensstäderna. Sänkningen blir för många samtal 35-50 ". och är av speciellt intresse i de ytstora regionerna. Beträffande telefontaxan inom kommunerna pågår nu genomförandet av avgiftssänkningar för samtal mellan perifera delar av kommun, vilket innebär en kraftig avgiftssänkning på mellan 45 och 90 ". för abonnenterna i särskilt ytstora kommuner, t.ex. i Norrland. Även denna åtgärd skall vara fullt genomförd under innevarande år. Dessa åtgärder utjämnar en stor del av skillnaden i telefonkostnader mellan olika landsdelar. Televerket har vid genomförandet av de aktuella reformerna prioriterat Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet. Värdet av de sammanlagda avgiftssänkningarna har beräknats till 140 milj.kr. 1969 års telefontaxeutredning inom televerket har i ett betänkande som kom under senare delen av fjolåret lagt fram nya förslag som går ut på att ytterligare minska avståndens inverkan på telefonkostnaderna. Televerket behandlar nu denna fråga, och jag kan inte göra några uttalanden innan televerket har redovisat sina förslag med anledning av det nya betänkandet till regeringen. Jag vill som svar på herr Westbergs fråga om målsättningen för utredningsarbetet i korthet nämna något om de direktiv som gäller för utredningen. Telefontaxesystemet skall således allmänt anpassas såväl till utvecklingen i samhället som till den tekniska utvecklingen. Utredningen skall bl.a. överväga ändringar av antalet avståndsklasser för rikssamtal samt markeringsintervallens längd, enhetstaxa för samtal inom kommunblock samt frågan om rabatter på samtal under s.k. trafiksvag tid. Vidare skall utredningen se över nuvarande taxeområden samt undersöka möjligheten att införa enhetliga kvartalsavgifter i hela landet. En del frågor återstår för utredningen att behandla, och det är knappast möjligt med hänsyn till arbetets natur att fixera en absolut tidpunkt för dess avslutande. Allmänt kan konstateras att man redan nu fört fram förslag som lett till att en avsevärd regional utjämning skett.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, som var upplysande och utförligt. De här problemen är inte nya; vi har haft anledning att samtala om dem vid flera tillfällen. År 1969 meddelade kommunikationsministern i ett svar till mig att televerket tillsatt en arbetsgrupp med uppgift bl.a. att överväga om antalet rikssamtalstaxor kunde minskas samt att utreda förutsättningarna för en enhetlig taxa för telefonsamtal inom samma kommunblock. Det har skett en hel del under mellantiden, och vi har kommit ett stycke på väg. Jag noterar med tillfredsställelse vad kommunikationsministern säger i svaret om att telefontaxeutredningen nu har lagt fram ”nya förslag som går ut på att ytterligare minska avståndens inverkan på telefonkostnaderna”. Det är en mycket lovvärd strävan; frågan är bara hur långt man skall gå. Förra året föreslog jag i en motion att man skulle genomföra en enhetsteletaxa och pekade på vilka skillnader som nu föreligger. Om man i dag ringer ett tiominuterssamtal till Stockholm från 1. ex. Märsta är kostnaden 28 öre, om man ringer från Mariefred kostar det 1:96 och om man ringer från Östersund kostar det 8:40 kr. Det visar vilka betydande skillnader i fråga om telefonkostnader man får, beroende på var man bor i landet. Jag undrar för min del om det inte nu vore dags Nr 54 att ta steget fullt ut och genomföra enhetstaxa på samma sätt som vi Torsdagen den har det inom postverket när det gäller att skicka brev och sådant. 22 januari 1976 Vi vet också att televerkets vinst f. n. är mycket stor. Det upplystes = i går kväll att vinsten för 1975 var 1014 milj.kr., eller 49,5 "» på insatt — Om utredningen för kapital — det högsta som något företag här i landet kan nå upp till. Detta — utjämning av borde innebära att man skulle kunna gå väsentligt längre när det gäller = telefontaxorna en utjämning på detta område. Självfallet kommer en sådan att inverka på taxorna för dem som har korta avstånd, men det skulle betyda att vi fick ett rundare Sverige. Jag ifrågasätter alltså om man inte kan gå vidare och ha målsättningen en enhetlig taxa.
Herr talman! Av det svar som jag har lämnat till herr Westberg i Ljusdal — han kände säkert redan tidigare till en del av innehållet i det —- framgår ju att televerket på, tycker jag, ett föredömligt sätt försöker att i takt med utbyggnaden av sina resurser anpassa taxorna till de krav som gäller i ett land som vårt, som har mycket långa avstånd. Jag menar således att vi utan att övervärdera vad som hänt fram till i dag ändå kan konstatera att här under ganska kort tidsperiod har skett en betydande utjämning. Därmed är inte sagt, herr Westberg, att slutmålet på något vis skulle vara nått. Jag vill varna litet grand för det resonemang som herr Westberg förde i slutet av sitt anförande, nämligen att vi kanske redan nu skulle vara mogna för någon form av enhetstaxa. Jag skall inte nämna något enda tal, för det skulle kunna missuppfattas och ryckas ur sitt sammanhang, men det står helt klart att om vi med kort varsel skulle införa enhetstaxa, skulle det på grund av den då chockartat ökande telefontrafiken på de långa avstånden kräva investeringar till kostnader av en storlek som vi, såvitt jag kan förstå, inte skulle kunna klara av. Det är bara ett litet varningens finger i den här debatten, som vi gärna må föra under kommande år. Tror man att vi skulle kunna nå detta mål bara genom ett formellt beslut, bör man alltså tänka på att det krävs utbyggnader i en takt och till kostnader som vi inte skulle mäkta att genomföra. Vi bör nog litet försiktigt ha det med i diskussionen.
Herr talman! Jag har med tillfredsställelse noterat den utveckling som pågår, och också jag tycker att det som har skett är värdefullt. På den punkten delar jag kommunikationsministerns uppfattning. Men frågan gäller vilken målsättningen skall vara. Kommunikationsministern säger att en övergång till enhetstaxa skulle innebära stora investeringar. Det betyder alltså att de som bor så till att de har långa avstånd och höga kostnader f.n. inte kan tillfredsställa sitt behov av telefonkontakt, och det tycker jag är olyckligt. Är det riktigt — och det är möjligt — så kan det hända att en enhetstaxa skulle innebära en stor 7 ökning. Att det blir en ökning är självklart, men att den blir så stor att den skulle innebära väldiga investeringar är jag inte säker på. Jag tror att det är värdefullt om man kan utreda den saken i detalj och undersöka i vilken utsträckning telefontrafiken skulle öka och vilka investeringskostnader det skulle medföra. Det är angeläget att man fortsätter och gör sådana utredningar för att få möjlighet att genomföra enhetstaxa inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi blir överens om en sak: När man arbetar med utbyggnaden och förbättringarna på telefonområdet, så bör man sträva efter, som televerket hittills har gjort, att först göra de bästa sakerna för abonnenterna där de har den största nyttan av dem. Det största behovet av billiga taxor och goda telefonförbindelser har vi ju i det närområde där vi bor. I andra etappen kommer behovet av att kunna ringa ofta — och gärna också billigt — inom det län där man bor, till residensorten eller liknande. Ovanpå det kommer vad herr Westberg i Ljusdal talat sig allra varmast för — och gärna det — nämligen det samtalsbehov vi har på långa avstånd. Jag har gärna velat säga detta därför att televerket hittills har arbetat efter modellen att försöka göra det möjligt att tillfredsställa det mest akuta behovet. I den delen behöver vi kanske inte ha några delade meningar.
Herr talman! På den punkten har vi inte några delade meningar. Jag har förståelse för att man går stegvis. Men vad jag vill understryka är att målsättningen ändå skall vara en enhetlig taxa.

na rörande taxor Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. för godstrafiken på Anledningen till att frågan över huvud taget framställdes är att bud — Gotland getpropositionen inte innehöll några uppgifter om förhandlingarna. Inte heller fanns någon proposition i ärendet aviserad i den förteckning över väntade propositioner som ledamöterna har erhållit. Statens prisoch kartellnämnd fick redan i december 1974 regeringens uppdrag att inleda överläggningar med transportförmedlingsföretagen i syfte att få den i övriga delar av landet tillämpade taxesättningen för fjärrtrafik att gälla även för Gotlandstrafiken. Trafikutskottet förutsatte i sitt betänkande nr 27 år 1974 att dessa förhandlingar skulle resultera i att det eftersträvade taxesystemet skulle kunna tillämpas, om möjligt, fr.o.m. den 1 februari 1975. Förhandlingarna har tydligen varit segslitna eftersom vi först nu, nästan ett år senare, har fått del av resultatet — eller kanske man hellre skall säga det uteblivna resultatet. Den nu föreliggande propositionen, nr 93, med förslag till lagstiftning i frågan kommer —- om den bifalles av riksdagen, vilket jag hoppas — att ge Gotland vägpriser över vattnet när det gäller godset. Vägen dit har varit lång. Frågan väcktes första gången i riksdagen år 1945. Det är med tillfredsställelse jag har tagit del av kommunikationsministerns svar på min fråga. Den lösning som nu ställs i utsikt förutsätter ju att de gotländska åkeriföretag som utför transporterna kommer att tillförsäkras kompenserande intäktshöjningar och — om jag har fattat saken rätt — liksom hittills på affärsmässiga grunder får möjlighet att lämna sedvanliga avtalsrabatter i sin verksamhet. Frågan om godstrafiken är ju utomordentligt viktig. Skall vi kunna bibehålla och utveckla Gotland som en livskraftig del av vårt land måste näringslivet byggas ut, så att människorna kan få sin bärgning i regionen. Och skall näringslivet kunna utvecklas krävs det att det får arbeta under likartade betingelser som i övriga delar av landet. Som representant för Gotland här i riksdagen har jag ofta nödgats framföra kritiska synpunkter i olika frågor. Gotland har speciella problem på grund av sitt läge. Det känns därför angenämt att nu få framföra de erkännsamma orden. Jag tror mig kunna tala för alla gotlänningar när jag till statsrådet Norling framför ett tack för svaret på min fråga och för den proposition som lagts på riksdagens bord.

Herr talman! Herr Nordin har frågat mig dels när jag beräknar att arbetet med uppförande av nya lokaler för ett skogsinstitut i Sollefteå kan påbörjas, dels från vilken tidpunkt den aktuella utbildningen beräknas vara helt förlagd till Sollefteå. Sedan beslut fattades år 1969 om inrättande av skogsinstitut har på skolans område vissa reformer genomförts, vilka har betydelse även för utbildningen vid skogsinstituten. BI. a. har den grundläggande utbildningen inom skogsbruket förlängts från ett till två år genom införande av skogsbrukslinjen i gymnasieskolan. Vidare medför utvecklingen inom skogsbruket förändringar av såväl arbetsmetoder som företagsorganisation. Dessa förändringar ställer ökade krav på bl.a. arbetsledarna. De påverkar också behovet av vidareutbildning och fortbildning vid skogsinstituten. Kungl. Maj:t uppdrog därför den 8 mars 1974 åt skolöverstyrelsen att inkomma med förslag rörande skogsinstitutens framtida verksamhet och därmed sammanhängande frågor. Byggnadsprogram för skogsinstitutet i Sollefteå har uppgjorts och redovisats av byggnadsstyrelsen. Skolöverstyrelsen har dock hemställt att ett definitivt beslut om lokalutformning och lokalbehov får anstå till dess skolöverstyrelsen fullgjort sitt utredningsuppdrag om skogsinstitutens verksamhet. Det kan nämligen inte uteslutas att utredningens förslag kan motivera en viss omprövning av byggnadsstyrelsens förslag till lokalernas utformning och behovet av lokaler. Mot bakgrund av skolöverstyrelsens uppdrag är jag f. n. inte beredd att ange någon tidpunkt när arbetet med uppförande av nya lokaler för ett skogsinstitut i Sollefteå kan påbörjas eller när utbildningen helt kan förläggas till Sollefteå.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har ställt frågan först och främst av den anledningen att det är angeläget att en gång för alla få fastslaget att det norra skogsinstitutet skall vara förlagt till Sollefteå. En ledamot av denna kammare uttalade förhoppningar i motsatt riktning så sent som i maj månad förra året. Dagens besked ger ingenting nytt. Jag måste också säga att dröjsmålet med nybyggnad och överflyttning av undervisningen till Sollefteå har skapat osäkerhet hos berörd personal och hindrat planeringen för andra huvudmän, särskilt då landstinget i Västernorrlands län. Beslutet om lokaliseringen till Sollefteå fattades ju efter ytterst noggranna överväganden. Det som avgjorde frågan var Sollefteås goda tillgång till samhällsservice och förekomsten av en gymnasieskola med vilken visst samarbete beträffande lärarkrafter kunde etableras. De nya lokalerna för skogsinstitutet har förutsatts bli uppförda i an Skogsbruksskolan, som har landstinget som huvudman, behöver nya lokaler och ny mark för maskinundervisningen. Vid lokalbehovsprövningen har skolöverstyrelsen uttalat att då viss lokalsamverkan bör ske mellan Skogsbruksskolan och Skogsinstitutet måste lokalbehovsärendets prövning för landstingets del vila i avvaktan på fortsatt utredning om skogsinstitutens framtida verksamhet. Statsrådet hänvisar i sitt svar just till den utredningen. Jag är självfallet medveten om utredningens existens, men jag tror mig också veta att den inte kommer att leda fram till några större ändringar i tidigare skisserat byggnadsprogram. I riksdagsbeslutet 1969 talade man först om att nya lokaler skulle stå färdiga 1973. Sedan nämndes 1975. Statsrådet har på den punkten varit mycket försiktig i dag och inte givit besked om något årtal. Vi kan väl ändå vara överens om att statens kvarnar mal långsamt i denna fråga. Om jag nu skulle försöka mobilisera en positiv syn på förseningen, så skulle det vara att statsrådet kanske har för avsikt att förlägga den av skolöverstyrelsen i anslagsframställningen begärda utökningen av skogsteknikerutbildningen till Sollefteå, inte till Värnamo. Jag vore tacksam om statsrådet ville kommentera det uppslaget.

Herr talman! I en interpellation av herr Petersson i Röstånga och i en fråga av fru Fredriksson begärs åtgärder från min sida för fortsatt framställning av THX-preparat. Vidare har herr Hörberg ställt en fråga till mig om jag är beredd ingripa, så att inte alltför höga hygieniska krav ställs på enskilda sjukvårdskliniker. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Enligt den av riksdagen beslutade läkemedelslagstiftningen krävs tillstånd av socialstyrelsen för att få tillverka läkemedel. Tillverkningen av läkemedel är också underkastad en noggrann kontroll genom socialstyrelsen. Därvid ställs självfallet betydande hygieniska krav på tillverkningen av alla läkemedel. Särskilt viktigt är detta då det gäller läkemedel som i likhet med THX är avsedda för injektion. Syftet med läkemedelslagstiftningen och läkemedelskontrollen är att tillförsäkra allmänheten fullgoda läkemedel under betryggande former. För det s.k. THX-preparatet finns inte tillstånd av socialstyrelsen enligt bestämmelserna i läkemedelsförordningen. I en dom år 1971 har högsta domstolen därför förklarat veterinärmedicine doktorn Sandberg skyldig till olovlig tillverkning av läkemedel. För att i enlighet med uttalande av högsta domstolen få större klarhet i fråga om THX-preparatets effekter tillsatte socialstyrelsen en vetenskaplig expertgrupp som redovisade resultatet av sitt arbete år 1974. Expertgruppen kunde inte finna någon objektiv positiv effekt av THX på de sjukdomstillstånd som expertgruppen särskilt undersökt, nämligen cancer, ögonförändringar vid diabetes och prostatism. Expertgruppen kunde inte heller finna att försöken med THX-preparat dittills fyllt kraven på vetenskaplig klinisk forskning. Expertgruppens rapport föranledde socialstyrelsen att under förra året hos riksåklagaren anmäla dr Sandberg för olovlig läkemedelstillverkning. Sedan det därefter framkommit uppgifter om att patienter införts till lasarettet i Motala och regionsjukhuset i Linköping med kraftiga infektioner efter THX-behandling har riksåklagaren uppdragit åt länsåklagaren i Jönköpings län att verkställa ny förundersökning. Med anledning av uppgifterna om infektioner efter THX-behandling inspekterade socialstyrelsen i december 1975 Institutet för klinisk thymusforskning i Aneby och THX-kliniken i Mjölby. I protokoll över inspektionen i Aneby konstaterades allvarliga brister från hygienisk synpunkt vid tillverkningen av THX. Enligt protokollet bedrevs tillverkningen på ett helt oacceptabelt sätt. Vid inspektionen av THX-kliniken i Mjölby togs prov som efter undersökning på statens bakteriologiska laboratorium visade sig vara osterilt. Av det sagda framgår att THX-preparatet tillverkas utan tillstånd enligt läkemedelsförordningen och under former som från hygienisk synpunkt inte anses vara acceptabla. Det ankommer i första hand på den som tillverkar THX-preparatet att ta ställning till frågan om en fortsatt framställning av preparatet med iakttagande av gällande lagstiftning. Från samhällets sida måste frågor avseende detta preparat prövas objektivt av ansvariga myndigheter och domstolar enligt samma lagregler som gäller för alla andra läkemedel. Man kan inte — som frågeställarna tycks mena — genom regeringsbeslut gå utanför lagens gränser och godtyckligt ingripa i beslut som enligt vårt rättssystem ankommer på självständiga domstolar och myndigheter. Det kan enligt min mening inte heller komma i fråga att ändra de grundläggande bestämmelser om medicinsk säkerhet som finns i vår läkemedelslagstiftning. Man skulle då lämna fältet fritt för en okontrollerad och oansvarig utveckling. Jag vill också understryka att de patienter det här gäller självfallet har rätt till all den vård och behandling som den svenska hälsooch sjukvården kan erbjuda. I de till mig ställda frågorna berörs också den i USA bedrivna thymusforskningen. Enligt vad jag inhämtat har denna inte något samband med THX-verksamheten. Denna forskning, som vårt statliga läkemedelsföretag Kabi har visat intresse för, är en fortsättning av den forskning om thymus och dess funktioner som bedrivits i USA under flera år i avsikt att undersöka förutsättningarna för läkemedelsframställning. Det är min förhoppning att denna forskning skall leda fram till positiva resultat.

Herr talman! Att doktor Sandberg enligt uppgift ser sig nödsakad att stänga sina olika THX-kliniker upplevs av tusentals människor som fruktansvärt. Enligt dem själva har THX-injektioner förbättrat deras sjukdomstillstånd, i en del fall gjort att de kunnat fortsätta sina arbeten och att de fått leva längre. De har i åratal med bävan följt kampen mellan doktor Sandberg och socialstyrelsen och menar att byråkratin nu slutgiltigt har segrat i och med att doktor Sandberg tvingas upphöra med sin verksamhet. Jag tackar socialministern för svaret. Det var fylligt, men andas beklagligtvis föga av förståelse för THX-patienternas situation. Enligt vad jag kan utläsa av svaret finns det ingen möjlighet för dessa patienter att få fortsatta injektioner, såvida de inte har ekonomiska resurser som gör att de kan få injektionerna i något annat europeiskt land. Jag har i min interpellation medvetet försökt vara neutral. Det skall jag försöka vara här i dag också. Men jag skall villigt erkänna att det var mycket lättare att vara det då jag skrev interpellationen än det är att vara det i dag. Efter dess publicering har jag genom brev fått uppleva många förtvivlade människors rop på och hopp om att THX-frågan ändå skulle bringas till en för dem positiv lösning, Sedan jag studerat en del av det rikhaltiga materialet om THX framstår ärendet för mig som något av en paradox. Å ena sidan redovisar en expertgrupp — det framhålls också i interpellationssvaret — att den inte kunnat finna någon objektiv positiv effekt av THX på de sjukdomstillstånd som gruppen särskilt undersökt; expertgruppen redovisade sitt arbete 1974. Å andra sidan påvisade forskare från Umeå året därpå att de med stor sannolikhet har funnit att thymosin ingår som en av flera specifika hormoner i THX. Thymosin lär, enligt uppgifter som jag har inhämtat, ha positiva effekter på ett flertal sjukdomar. Sammanfattning: Skickliga experter påstår att THX inte har någon som helst verkan på sjukdomar. Andra kanske lika skickliga experter påstår tvärtom. Men det intressanta i sammanhanget är först och främst vad de människor säger som får THX-injektioner och som har fått sådana under en rad år. Det är, föreställer jag mig, tiotusentals människor som har blivit behandlade. Enligt uppgifter som jag fått påstår den absoluta merparten av dessa att de har blivit bättre. Det är naturligtvis omöjligt att bevisa om de påståendena är riktiga. Men alldeles klart är att det finns en rad människor i vårt land som med bestämdhet påstår att de har blivit hjälpta av detta preparat. Det är människor med gott omdöme, vilkas påståenden ingen skulle komma på tanken att i andra sammanhang betvivla. Men när det gäller THX gör man tydligen det. Inom läkarkåren finns det flera som hävdar att THX är ett verksamt medel. Jag erinrar om Göteborgsläkaren Jan Bratts öppna brev till socialstyrelsen i början av året, där han krävde att doktor Sandberg skulle få fortsätta sin verksamhet. Hans åsikt är att då kan många liv räddas, många plågor lindras och förtvivlan bytas i tacksamhet. En sammanfattning till: En rad THX-patienter påstår sig ha blivit bättre genom injektioner, och svenska läkare påstår med bestämdhet att liv kan räddas genom THX-injektioner. Men enligt socialstyrelsen är THX-preparatet inget läkemedel. Vem som till slut får rätt får framtiden utvisa — dvs. om man nu är beredd att ge THX en framtid. Men vi måste ta de sjukas påståenden med största allvar, lita på deras omdöme, inte låta dem komma i kläm i en diskussion experter emellan. Den för mig allra viktigaste frågan är emellertid att man inte bör förvägra människor rätten att själva bestämma vilken medicin de skall ha. I dag, efter all diskussion om kemiska mediciner och dessa mediciners biverkan, kan vi —- om vi har modet inför läkarens auktoritet — säga nej till viss medicinsk behandling. Rätten att säga ja bör inte förvägras människor om medicinen inte är farlig. Det har ingen påstått att THX är. z I interpellationssvaret är en del fakta utelämnade som kanske hade varit till fördel dels för THX som behandlingsform, dels för doktor Sandberg. Det är litet beklagligt, tycker jag. Det styr nämligen svaret direkt i förbudsriktningen. Svaret är helt i stil med socialstyrelsens tankegångar. Det saknar förståelse för motsatta åsikter, även kvalificerade sådana. Det nonchalerar i viss mån tusentals och åter tusentals människors förhoppningar. Jag är helt medveten om att doktor Sandberg i en del fall handlat oriktigt. Men det kan vara begripligt eftersom han under rätt många år fått mothugg från myndigheternas sida. Det finns även på motståndarsidan folk som hävdar att han borde ha fått en betydligt mildare behandling.

De upplever att de måste ha behandlingen. Från rent mänsklig synpunkt måste det därför vara oriktigt att denna behandlingsmetod rycks ifrån dem. Därför tycker jag att det vore ganska rimligt om socialministern i en eller annan form tog kontakt med doktor Sandberg för att diskutera möjligheten till dispens, så att han kan få fortsätta sin verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialminister Aspling för svaret. Men jag vill också beklaga att det inte innehåller något som tyder på en förnyelse i statsmakternas tänkande. Jag hade hoppats att så skulle ske, då jag tror att det som så många upplever som positivt och önskar i denna fråga har gått fram. I många år har ett stort antal människor blivit hjälpta av THX. De är påtagligt medvetna om en förbättring i sin sjukdomssituation. Även de vilkas sjukdom gått så långt att den inte går att bota men som ändå till sist tagit möjligheten att pröva THX känner en stor tacksamhet, tacksamhet över att den tid de har kvar att leva blivit bättre. De har blivit bättre, de har fått en sådan hjälp att de inte har bundits så hårt av sjukdomen utan har kunnat leva mer aktivt tillsammans med sin familj. Under ca 25 år har tiotusentals patienter behandlats med THX. Man beräknar att ca 5 miljoner injektioner givits. Nu har sex infektioner inträffat. Inträffar ytterligare en infektion, riskerar doktor Sandberg åtal. Därför skall nu THX-klinikerna stängas. Inga skadeverkningar har tidigare kunnat påvisas. De sex infektioner som nu inträffat är mycket få i förhållande till antalet behandlingar och i vissa fall även i förhållande till annan, godkänd behandling. Kraven på sterilitet ställdes för THX till 100 926. Det är helt riktigt att man ställer höga krav både på läkemedel och på hygien. Tyvärr har det visat sig att det är helt omöjligt att upprätthålla dessa krav, även i den godkända sjukvården. Våra sjukhus drabbas av sjukhussjukan — en otrevlig infektion. Ca 10 26 av alla opererade råkar ut för den — siffran är olika på olika avdelningar. Den har varit anledningen till svåra skador och lidanden. Socialstyrelsen räknar med att sjukhusinfektionen kostar över 160 milj.kr. per år. Undersökningar visar att en sjukhusinfektion i genomsnitt förlänger vårdtiden med 8 å 9 dygn. Enligt beräkningarna drabbas ca 50 000 patienter, och det blir 400 000 extra vårddagar. Med en vårdkostnad av 400 kr. per dag kostar detta de beräknade 160 miljonerna kronor. Sjukhussjukan medför också extra lidande och kostnader för den enskilda människan. Fall av sjukhussjuka har inträffat som kunnat hävas med THX. Det finns en intensitet i önskemålen att få använda THX som vi inte kan förbigå. Medlet har visat sig ha en god inverkan. Den uppfattningen är byggd på omfattande praktisk erfarenhet. Och detta innebär att vi måste lyssna till och ta hänsyn till de många människor som inte funnit något annat medel som hjälper mot eller lindrar deras sjukdom. Vi kan inte ställa dem utanför. Man har funnit att THX är verkningsfullt. Om det statliga företaget Kabi skall rustas upp för forskning om thymus men -— enligt svaret — forskningen inte skall ha något samband med THX, då vill jag fråga vad man vet om det preparat som det där skall forskas om och hur lång tid det kommer att ta innan det kan komma till användning. För att det inte skall bli en lång mellantid för dem som använt THX bör det ordnas så att doktor Sandberg kan fortsätta sin verksamhet — åtminstone till dess att andra och bättre preparat finns tillgängliga. Det vore riktigt att ge honom en chans att fortsätta.

Tyvärr upplever människorna motståndet mot THX som ett fastlåst auktoritativt motstånd, att det är svårt att tänka om i positiv riktning så att medlet kan användas. Om positionerna är för låsta är det att beklaga. Vi behöver plats för nytänkande och ökad öppenhet. I den europeiska sociala stadgan står det under p. 11 i den första delen att envar äger rätt att komma i åtnjutande av all hjälp som kan bidra till att ge honom bästa möjliga hälsa. Ordalydelsen i denna punkt måste tolkas i den mening vi i dag har tagit upp.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. För min del har jag angripit det problem som vi här diskuterar på något annorlunda sätt än mina medfrågande kolleger. Tilläggas kan kanske att vi alla tre har arbetat ovetande om de två andras frågeavsikter. I min fråga har jag hänvisat till det stora problem som den s.k. sjukhussjukan utgör. Omfattningen av infektioner på grund av behandling vid våra offentliga sjukvårdsinrättningar är direkt oroande. Landsting och andra sjukvårdshuvudmän har ju också från 1975 fått inrätta en särskild försäkringsform för ersättning till de patienter som drabbas av sjukhussjukan. Antalet patienter som drabbas av sjukhusinfektioner är inte känt, men det kan förtjäna nämnas att det inom den organisation som bildats för att tillvarata deras intressen finns ca 1300 medlemmar. Av dessa är ca 70 926 gravt skadade av sjukhusinfektioner så att amputation eller liknande ingrepp har måst göras. Man kan säkerligen utgå ifrån att det finns ytterligare minst dubbelt så många patienter som inte känner till organisationen eller som föredrar att lida i tysthet. Det finns en stark misstanke om att 50 — kanske 100 — patienter infekteras dagligen utan att någon officiell rapportering av dessa fall sker. Mot denna ganska skrämmande bakgrund utgör förhållandena vid Anebykliniken en stark kontrast. Enligt tillgängliga uppgifter har under 20 års tid ca fem miljoner injektioner skett. Det har inträffat endast fyra infektionsfall, vilka föranlett intagning av en patient på intensivvårds avdelningen vid Motala lasarett och tre på infektionskliniken vid regionsjukhuset i Linköping — detta enligt socialstyrelsens egen rapport från besöket vid THX-kliniken i Mjölby. Det kan förtjäna att nämnas att samtliga fyra troligen fått injektion ur en och samma flaska, vars innehåll sålunda skulle vara orsak till det hela, och att samtliga fyra redan lämnat resp. sjukvårdsinrättning. Jag kan inte underlåta att här understryka det egendomliga i att socialstyrelsen med sådan snabbhet och frenesi omedelbart föranstaltar om inspektion av THX-klinikerna i både Mjölby och Aneby på grund av fyra infektionsfall, medan de många fallen av sjukhusinfektioner, som jag nyss talat om, inte ens rapporteras till socialstyrelsen. Av vad jag här helt kort redovisat torde framgå att framställning av thymuspreparatet i Aneby och dess vidare handhavande under åren uppvisat en infektionsfrekvens av ytterligt blygsam omfattning. Om våra offentliga sjukvårdsinrättningar kunde uppvisa motsvarande prestation skulle det anses högst tillfredsställande. Det är inte min avsikt att dölja att socialstyrelsens inspektion i Aneby objektivt konstaterar att kliniken inte till alla delar uppfyller de krav som våra förordningar ställer när det gäller framställningen av läkemedel och hygienoch steriliseringskraven därvid. Man måste dock beakta både att det här rör sig om ett mycket speciellt preparat och att framställningsmetodiken är resultatet av en pionjärgärning på ett globalt sett fortfarande outforskat område. Hänsyn måste tas till att framställningen av thymuspreparatet utgör en lång process, som börjar på det slakthus där den nyslaktade kalvens hjärna tas om hand. Detta moment i processen kan svårligen ske i steriliserad lokal. Om den levande kalven slaktas i sådan lokal är steriliteten givetvis spolierad. Inte heller kan den nyss slaktade kalven föras in i en steriliserad lokal för omhändertagande av hjärnan där utan att steriliteten omedelbart förstörs. Socialstyrelsens rapport beskriver det nu nämnda momentet i preparatframställningen så att ”på slakthuset uttages bräss från nyslaktade kalvar med steriliserade instrument under så hygieniska förhållanden som möjligt”. Arbetet utföres av dr Sandbergs egen personal. Rapporten säger vidare att ”uttagen bräss överförs direkt till steriliserad rostfri låda med lock”. Hygienoch sterilitetskraven vid framställningen av thymuspreparatet måste vägas både mot den mycket låga infektionsfrekvens som de gångna åren uppvisar och mot det positiva behandlingsresultat som tusentals patienter är beredda att intyga. Även om jag har full förståelse för att socialstyrelsen enligt sin skyldighet måste inspektera preparatframställningen vid Anebykliniken och att förhållandena där måste ställas i relation till gällande bestämmelser, så bör väl resultatet kunna behandlas med sans och måtta. Vid all tillämpning av svensk lag gäller att hellre fria än fälla. Samma regel borde också kunna följas här. — Vad jag särskilt reagerar mot är det hårda påhoppet på THX-klinikerna och de tama ingreppen mot sjukhusinfektionerna. Det borde finnas möjlighet för socialstyrelsen att i THX-fallet t.ex. medge dispens under sex månader för fortsatt preparatframställning och preparatinjektioner mot ett löfte från dr Sandberg att han under denna tid är beredd att göra vissa förbättringar i framställningsprocessen i samråd med socialstyrelsen. — Jag har hans medgivande att här omtala att han är beredd till sådana åtgärder.

Det är inte fråga om att bryta mot gällande lagar och föreskrifter utan om att tillämpa dem med sunt förnuft!